Herr talman! Vi debatterar i dag ett av de mest betydande ekonomiska samarbetsavtalen i modern tid genom den gemensamma marknad som skall bli verklighet i hela Västeuropa och öppna möjligheter för handel, sysselsättning, ekonomiskt samarbete, miljösamarbete och samarbetet på många andra områden. Frihandel på industrivaror har vi redan, men många är de byråkratiska och andra handelshinder som ändå hämmar en stark ekonomisk utveckling. Ett av de mest expanderande områdena inom handeln -- handeln med tjänster -- öppnas nu för första gången. Medborgarna i Västeuropa blir betydligt friare att flytta till varandras länder, att utbilda sig, ta jobb och få social trygghet hos grannen. Inte minst viktigt för svensk industri är att en mångmiljardmarknad, som i stort sett helt har varit stängd, nu öppnas. Jag talar om EG:s offentliga upphandling. Den motsvarar ungefär 10 % av bruttonationalprodukten i EG-länderna. Den passar också som hand i handske med svensk industri, som ju ofta har utvecklats i ett samspel mellan vår offentliga sektor och det privata näringslivets initiativ. EES-avtalet bör ge en välgörande och nödvändig stimulans till sysselsättning och ekonomisk utveckling inte minst i det mycket dystra läge med djup lågkonjunktur som råder i många länder. Men avtalet kommer också att leda till strukturförändringar som kommer att skapa problem för enskilda människor och regioner. Hur de frågorna skall lösas är precis lika viktigt. Det är ett väsentligt avtal, och därför har det också förberetts särskilt noggrant. Ganska fantastiskt är därför påståendena om att riksdagen beslutar detta med särskild brådska och t.o.m. under stress. I drygt tre år har avtalet förhandlats, och riksdagen och samtliga partier har kontinuerligt informerats. Riksdagsbehandlingen av själva avtalet har nu tagit ungefär ett halvår. Samtliga riksdagens utskott -- utom ett -- har under den tiden avgett yttranden till det särskilda EES-utskottet. EES-utskottet har hållit två stora offentliga utfrågningar kring avtalet, ett tillsammans med konstitutionsutskottet om konstitutionella frågor och en stor utfrågning om andra viktiga frågor. Under detta halvårs tid har EES-utskottet vävt samman synpunkter, och det betänkande vi debatterar i dag har varit offentligt i ungefär en månad. Jag tror faktiskt inte, herr talman, att det finns någon annan fråga i den svenska riksdagen i modern tid som har behandlats så länge och så utförligt av så många utskott som just EES-avtalet. Och det är av goda skäl som vi har haft denna mycket noggranna och långa behandling. Det nya ekonomiska samarbetet i Västeuropa mellan EG och EFTA, som började diskuteras en disig aprilmorgon år 1984 i Luxemburg, är genomgripande och kommer att ha betydelse för Varför då denna kampanj, med uppenbart vilseledande påståenden om en onödig brådska i riksdagens behandling? Jag tror faktiskt att det är så att en del kritiker inser att deras argument mot EES-avtalet är oerhört svaga -- inte minst nu när Norge och Finland med stor majoritet beslutat ansluta sig till EES. Det blir allt för magstarkt att argumentera för ett Sverige som skulle bli helt isolerat i Norden. Då väljer en del kritiker som varken gillar EES eller EG att gömma sig bakom procedurargument i stället, argument som dock är lika ihåliga. EES-avtalet betyder inte att EG-regler tar över svensk grundlag eller svensk lag över huvud taget. Det betyder inte att framtida EG-regler automatiskt får rättsverkan i Sverige, och det betyder inte att den svenska tryckfrihetsförordningen behöver ändras till följd av EES-bestämmelser. avtalet i siffror är naturligtvis vanskliga att göra i förväg. De studier som har gjorts pekar dock alla åt samma håll. Genomförandet av EES-avtalet bör leda till en ökning av vår bruttonationalprodukt med i storleksordningen 5--6 % utöver vad som annars vore möjligt, och det gäller då det engångslyft som själva den harmoniserade marknaden innebär. I en mera dynamisk analys bör man räkna med ytterligare några procents ökning av vår bruttonationalprodukt. Sannolikt innebär den här typen av analyser underskattningar av verkligheten. Skulle vi nämligen stå utanför och isolerat när nu Finland och Norge, som jag tidigare sade, beslutat med stor majoritet att gå in i EES-samarbetet, kunde vi inte bibehålla den ekonomiska utveckling vi hittills varit vana vid. Vi skulle naturligtvis halka tillbaka och få en sämre ekonomisk utveckling. Säger vi nej till EES kan vi inte traska på här hemma som om ingenting hade hänt. Då får vi finna oss i kännbara ekonomiska försämringar och ökad arbetslöshet. Det nya ekonomiska samarbetet skapar möjligheter -- men det finns ingen automatik i att dessa också tas till vara. Det hänger på aktörerna i näringsliv och samhälle att också utnyttja möjligheterna. Strukturförändringar bör vi räkna med som en effekt av harmoniseringen. Därför är det också viktigt att vi kan fortsätta att utveckla vår regionalpolitik och att man också inom EES samarbetet ger tyngd åt arbetslivets villkor, den s.k. sociala dimensionen. När producenterna får större frihet måste också löntagarna få sin ställning stärkt. Och här är det viktigt att hela riksdagen slår fast -- som EES-utskottet i enighet nu konstaterar -- att det s.k. sociala protokollet är ett gott stöd för den svenska arbetsrätten och det gemensamma nordiska intresset. Ett enigt utskott utgår från att regeringen, med utnyttjande av alla de formella och informella vägar som EES-avtalet erbjuder, kommer att driva kollektivavtalslinjen. Det är också bra att utskottet blivit ense om andra socialdemokratiska krav från vår EES-motion. Jag tänker på miljöfågorna, där det är viktigt att utnyttja de möjligheter som de nya internationella organen inom EES-ramen kommer att ge, för att lyfta nivån på miljöskyddet i Europa. Självfallet kommer möjligheterna till framtida förbättringar av avtalet i detta avseende att ha gränser, men det är viktigt att vi från första stund aktivt utnyttjar avtalet, för att tillsammans med andra driva kraven på starkare miljöregler inom EES-området. Utskottet utgår enigt från att en sådan miljöstrategi, som vi efterlyser i den socialdemokratiska motionen, redovisas av regeringen till riksdagen snarast möjligt, senast under våren 1993. Vi socialdemokrater menar att regeringen är för passiv på ett viktigt område som berör EES-avtalets kärna, och det gäller konsumentpolitiken. När nu denna unikt stora och harmoniserade marknad kommer att bli verklighet, med 380 miljoner konsumenter, är det självklart att konsumentpolitiken med konsumentinformation och konsumentskydd -- möjligheten att ta del av och välja på den stora marknaden -- måste stärkas. Konsumentpolitiken i hela Europa måste lyftas till en tyngre dimension än tidigare. Och då skall man inte som regeringen nu gör i onödan försvaga den svenska konsumentinformationen med hänvisning till gamla regler i EG-systemet. Inom miljöpolitikens ram har vi fått respekt för att behålla våra starkare miljökrav på de områden där vi har strängare regler än EG i avvaktan på EG:s förväntade stärkning av sina regler, och sedan skall i framtiden ske en avstämning av detta. På motsvarande sätt skall man betrakta konsumentpolitiken, och då behöver man inte nu ta bort sådan konsumentinformation som ursprungsmärkning av kläder, bakdatum som anger färskhet för matbröd osv. Matbröd är faktiskt över huvud taget inte en vara som är föremål för s.k. fri cirkulation enligt EES-avtalet. Vi säger i vår reservation att en anpassning till EG:s hittillsvarande regler inom t.ex. livsmedelsområdet är av den arten att man inte med säkerhet kan säga att samtliga av de nuvarande bestämmelserna måste ändras. Starka konsumentskyddsintressen och intresset att skydda allmän hälsa bär ofta upp dessa bestämmelser, och det bör då vara möjligt att, i vart fall tills vidare, behålla dem. Därför bör regeringen göra en noggrann genomgång av vilka bestämmelser som oundgängligen bör ändras. De exempel jag har givit visar att man inte fullt ut tar till vara de möjligheter den svenska konsumentpolitiken har inom EES-avtalets ram. Därför bör regeringen snabbt sätta i gång det arbete som vi reservanter kräver. Det gäller också att utnyttja de vägar som finns i kontakt med andra regeringar när nu konsumentpolitiken förändras inom EG och EFTA-länderna så att Sverige aktivt engagerar sig för att påverka behandlingen av de frågor som nu bereds inom EG och inom EES-ramen. Det gäller både arbetet med de bestrålade livsmedlen och livsmedelstillsatser som är viktiga för livsmedelskvaliteten. Jag är övertygad om att konsumentpolitiken blir en av 90-talets stora frågor, där Sverige bör gå i spetsen, i stället för att vi alltför okritiskt skall anpassa oss till regler, som i många fall har flera decennier på nacken, och där vi bör förvänta oss en dynamisk utveckling i framtiden. Herr talman! När våra beslut har fattats, när avtalet förhoppningsvis har ratificerats i alla andra länder, så är det verkligen viktigt att alla aktörer tar vara på de möjligheter som avtalet ger. Den norska statsministern Gro Harlem Brundtland sade nyligen att EES-avtalet också är det största nordiska samarbetsavtal som träffats på många decennier. Och när handeln blir fri i hela Västeuropa, då kanske man oftast tänker på de långväga avstånden till Grekland eller Portugal, och det är väl bra. Men det är ju faktiskt så, att när hinder rivs, kan de nya möjligheterna kanske allra bäst och enklast utnyttjas av nära grannar. Möjligheterna kommer att finnas där, ta väl vara på dem! Det måste vara riksdagens budskap till den svenska samhällslivet och näringslivet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill inledningsvis komplimentera utskottets ordförande Hadar Cars för ett mycket kompetent och rationell behandling av ärendet. jag tycker också att kansliet har skrivet ett utomordentligt klart och lättläst betänkande. Avsnitt tre, som ger en överblick av avtalets omfattning, är så bra att det borde kunna användas som allmän information till allmänheten. Under de debatter om EG och EES-avtalet som jag har deltagit i de senaste veckorna, har jag kunnat konstatera att det finns ett skriande behov av en kortfattad och allsidig information. Ett särtryck av denna del, med viss klipp från de andra avsnitten som en grund för utskick till hushållen kanske vore en bra idé. Vi i Ny demokrati anser generellt att EES-avtalet är ett naturligt steg till ett närmare samarbete med EG. Vi anser att Sverige är en naturlig del av Europa, såväl geografiskt som historiskt och kulturellt. EES-avtalet, som till sin form är ett frihandelsavtal, är enligt vår mening inte tillräckligt, utan bör följas av ett medlemskap i Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen. Först då får vi den fulla integration som vi eftersträvar. Herr talman! Vi i Ny demokrati är positiva till propositionen och ställer oss bakom betänkandet i allt väsentligt. Dock finns det ett antal detaljer där jag vill göra förtydliganden av vår ståndpunkt. Vi anser att det generellt är bra att människor får betydligt större möjligheter att flytta till ett annat land. Det gäller även pensionärer. I vår motion uttrycker vi farhågor för att vårt solidariska och fördelningspolitiska socialförsäkringssystem löper en uppenbar risk för utspädning med de nya gränslösa förhållandena. Vid en internationell jämförelse framstår t.ex. det svenska folkpensionssystemet som mycket förmånligt. Men skrivningarna i betänkandet är sådana att det tydligt framgår att det finns en majoritet för förändringar som ligger i linje med motionen. Vi hälsar detta med tillfredsställelse. Av Sveriges 391 000 företag är 99,9 % småföretag med EG:s mått mätt, dvs. de har mindre än 500 anställda. 72 % av alla anställda arbetar i sådana företag. Det är de små och medelstora företagen som påverkas av EG. De stora företagen är ju redan internationella och har bättre förutsättningar att klara sig i EG. Efter vad jag vet i dag, kommer Aktiebolagskommitténs förslag att innehålla nya bolagsformer i Sverige som är särskilt anpassade till de mindre företagens villkor. Jag delar utskottets uppfattning att motionens syfte därmed troligen tillgodoses. Det är emellertid av mycket stor vikt för de svenska företagen att någonting verkligen görs. Vi kommer därför att noga bevaka utvecklingen på området. Beträffande Vin & Sprits samt Systembolagets möjligheter att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som nu, delar vi inte utskottets uppfattning. Vi kan inte heller dela uppfattningen i propositionen att alkoholmonopolen inte skulle vara diskriminerande i Romfördragets mening. Vi anser det tvärtom uppenbart att diskriminering föreligger, eftersom konkurrerande grossister, importörer och detaljister inte tillåts verka fritt på marknaden. Vi anser inte heller att alkoholmonopolens existens kan försvaras med det ursprungliga syftet för monopolen, nämligen det i och för sig ädla motivet att värna om befolkningens hälsa. Vi anser att moderna människor i ett civiliserat samhälle skall kunna fatta egna beslut utan onödigt förmynderi. Sverige bör i detta sammanhang kunna ha regler som är jämförbara med vad man har ute i Europa. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang påpeka att det finns ett tryckfel i betänkandet. I min reservation på s. 184 i del I har tryckeriet tryckt fel text. Efter vad jag har blivit informerad om kommer ett tilläggsmeddelande att delas ut före voteringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation under mom. 7 och mom. 17 samt i övrigt bifall till propositionen enligt hemställan i betänkandet. Bengt Dalström kommer att redovisa vår syn med anledning av vår reservation under mom. 17

Herr talman! Jag vill börja med att tala om att vi i Vänsterpartiet är för frihandel. Vi är för ett internationellt samarbete på alla plan. Vi är för ett utökat samarbete med EG:s medlemsländer när det gäller handel, utbildning, forskning osv. Vi är för ett alleuropeiskt samarbete. Vi är för ett globalt samarbete och internationell och global frihandel. Jag vill säga detta eftersom en del andra i debatten ibland vill få Vänsterpartiet att framstå som att vi är emot frihandel, internationellt samarbete och att vi på något sätt vill stänga landets gränser. Detta är alltså helt fel. Vi är naturligtvis för ett utökat samarbete med EG:s länder. Vi tycker att det är mycket positivt med de delar i avtalet som handlar om fri rörlighet för arbetskraft och de delar i avtalet som gör det lättare för människor att resa, bosätta sig, ta arbete, gå på varandras utbildningsanstalter osv. Det vi diskuterar och kritiserar är villkoren för den ökade rörligheten och villkoren för den ökade frihandeln, inte samarbetet i sig. Vi är absolut av den uppfattningen att Sverige är en del av Europa. Efter detta vill jag övergå till att tala om hanteringen av detta ärende. Mats Hellström sade att han tycker att det är konstigt att det är så många som har reagerat och kritiserat hanteringen. Man säger att det har gått för fort när vi i själva verket har sysslat med den här frågan i många år här i riksdagen. Det är ju riktigt. Detta är en integrationsprocess och ett politiskt arbete som har pågått under lång tid. Men det har ju haft svårigheter. Eftersom det har pågått förhandlingar har det inte varit möjligt att samtidigt föra en offentlig debatt om vilka frågor som har diskuterats och på vilket sätt samt hur läget har varit vid olika tidpunkter. Vi är ett antal parlamentariker som har fått mer information än andra, men vi har inte fått all information. Vi har framför allt inte haft möjlighet att föra ut den till offentlig debatt med hänvisning till att förhandlingar pågår. Det gjorde att när förhandlingsresultatet väl blev färdigt -- och det är ju inte så länge sedan -- var tiden knapp om man skulle hålla sig till den tidtabell som var uppsatt för att bli färdig med förhandlingarna och godkännandet av avtalen. Det gjorde, tillsammans med en del förvecklingar i EG-parlamentet och EG-domstolen, att när avtalet väl var färdigt och kunde gå ut på remiss här i Sverige var tiden mycket knapp. Remisstiden var extremt kort, vilket också en mängd tunga juridiska remissinstanser påpekade. Några uttryckte sig t.o.m. så träffande att de sade att de inte hade möjlighet att göra någon bedömning av avtalet och dess konsekvenser. De kunde bara ge spridda funderingar. Det är ett för stort och omfattande avtal för att man skall kunna sätta sig in i detaljer. Remisstiden var alltså extremt kort. Sedan fick vi en proposition till riksdagen som bestod av en massa delar, alla var inte ens översatta när de kom. Den hade en normal motionstid, dvs. 14 dagar. Detta är inte en normal politisk fråga. Dessutom var det helger så i praktiken tror jag det rörde sig om 10 dagar då partierna skulle formulera sina ståndpunkter i förhållande till det färdigförhandlade avtalet. Man skulle sätta sig in i avtalets konsekvenser för Sverige på en mängd olika politiska områden. Det var ju en omöjlighet. Men partierna skrev sina motioner och gjorde sina ställningstaganden. Alla var positiva utom Vänsterpartiet. Vi skrev en motion där vi begärde klargöranden på en mängd sakområden. Vi begärde konsekvensanalyser som skulle göras, läsas och begrundas innan vi fattar beslut. Vi begärde miljökonsekvensanalyser i stil med den som EG själv har gjort. Vi begärde analyser när det gäller arbetsmarknadspolitiken, arbetsrätten, arbetsmiljöfrågor, trafikpolitik, regionalpolitik och inte minst EES-avtalets förhållande till vår egen grundlag. Det var alltså konstitutionella frågeställningar som vi reste i vår motion. Vi skrev att detta måste göras först, innan riksdagen går till beslut. Därför sade vi att det är rimligt att den här frågan inte avgörs nu, utan återförvisas för vidare beredning. Då har vi alla möjlighet att få se dessa konsekvenser innan vi går till beslut. Dessa krav har tillbakavisats av majoriteten i utskottet. Man har sagt att vi får göra dessa analyser, t.ex. på miljösidan, efterhand vartefter frågeställningarna kommer. Vi tycker naturligtvis att det är bätte att göra dem innan. Andra konstitutionella frågeställningar som vi i Vänsterpartiet har rest anser majoriteten i utskottet har besvarats i samband med de hearingar som har genomförts och de synpunkter som har kommit fram där. Vi anser inte att detta är tillräckligt. Senast i går kom frågan upp om tryckfrihetsförordningens förhållande till EES avtalet. Det är något som inte alls har diskuterats i EES-utskottet, eftersom den frågan inte har rests av någon -- inte heller av EES-utskottet. Det här visar med all önskvärd tydlighet att det finns en hel del frågetecken av konstitutionell art som inte har diskuterats och analyserats tillräckligt. Vi i Vänsterpartiet har begärt en mängd klarlägganden som vi vill skall föreläggas riksdagen, och därmed offentligheten och allmänheten, innan riksdagen går till beslut. Vi tycker att det är rimligt att göra så, när det är fråga om en så stor politisk fråga som kommer att få så stora konsekvenser för alla och envar i det här landet. Vi tycker inte att det är rimligt att säga: ''Ja, ja, vi får väl se under resans gång vad som kommer att hända. Om det händer något får vi väl hitta på något annat.'' Det är ett problem att så många känner sig så litet informerade i den här frågan. Jag tycker att det är lättvindigt av utskottsmajoriteten att ta så lätt på detta faktum. Även om frågan har föregåtts av ett långvarigt arbete i riksdagen, eller rättare sagt i olika utskott och arbetsgrupper, är det inte detsamma som att människor i allmänhet har haft möjlighet att informera sig och att ta del av denna process. Det här är ett demokratiskt problem, och det här visar på den klyfta som håller på att skapas i Sverige mellan folk och folkvalda. Bland människor utanför riksdagshuset finns det en brist på förtroende för riksdagsarbetet. Det grundar sig i att de inte har haft möjlighet att få information eller att få diskutera innan beslut fattas. En del säger att de krav som nu kommer från en växande opinion utanför huset är senkomna. Jag tycker att det är bra att det ställs krav på offentlighet och att vi i riksdagen skall skjuta på ställningstagandet så att människor skall få möjlighet att diskutera innan beslut fattas. Vi kan tycka vad som helst om att dessa krav kommer sent, men situationen är ett faktum. Det finns all anledning att skjuta upp beslutet. Vårt ansvar i den här situationen kan inte stå i förhållande till en tidtabell uppsatt av EG. Vårt ansvar måste stå i förhållande till våra väljare i Sverige och att inte förvärra den demokratiska kris som förekommer i landet. Eftersom folkomröstningsresultatet i Schweiz förmodligen kommer att leda till att ikraftträdandet av avtalet skjuts upp ett halvår, har vi dessutom tid på oss att använda för den offentliga, öppna och demokratiska processen som bör föregå ett så stort politiskt beslut som godkännande av avtalet utgör. Det finns en tradition i Sverige att frågor stöts och blöts innan beslut fattas. En offentlighet har möjlighet att ta del av information -- politiska partier och folkrörelser har möjlighet att säga sitt -- och kanalisera sina åsikter till de politiska partierna för att det skall vara möjligt att uppnå den representativa demokrati som vi vill ha. Det är en viktig tradition att slå vakt om. Den bör också användas i en så stor politisk fråga som EES avtalets vara eller icke-vara för Sveriges del. Vänsterpartiets huvudyrkande är en återförvisning av ärendet till utskottet för vidare beredning. Då kan vi i riksdagen få svar på alla de frågor som i dag ställs av allt fler människor, t.ex. konsekvenserna av avtalet för Sveriges del. Tyvärr kommer det inte att bli en majoritet för detta yrkande vid den omröstning som så småningom skall genomföras här i kammaren. Vänsterpartiet har därför ett andrahandsyrkande, vilket är ett yrkande om bifall till den meningsyttring Vänsterpartiet har lagt fram. I den tar vi upp en del sakfrågor som andra från Vänsterpartiet kommer att tala om senare, t.ex. arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, regionalpolitik och ekonomiska diskussioner. Den grundläggande fråga vi pekar på är den konstitutionella frågan -- demokratifrågan. Att säga ja till avtalet i dess nuvarande skick, innebär att en mängd av de politiska beslut som i dag fattas i riksdagen, eller i fullmäktigeförsamlingar runt om i landet, flyttas från de folkvalda församlingarna till EG:s Ministerråd eller till EES-organ av olika slag. Det slutliga avgörandet kommer inte att fattas i riksdagen utan i stället vid tvistelösningar i EG:s domstolar. Jag skall ge ett konkret exempel. Jag vet att detta förvånade åtminstone en del av EES-utskottets ledamöter när det blev klarlagt att så var fallet. Jag skall ta exemplet med alkoholmonopolen, som föregående talare var inne på och där vi har olika uppfattningar i sakfrågan. Den principiella frågan är följande. Den politik som den svenska riksdagen hittills har beslutat om -- som går ut på att det finns en stor majoritet för att ha kvar alkoholmonopol, att Systembolaget skall ha ett försäljningsmonopol och att detta skall utgöra ett verktyg för att hålla nere totalkonsumtionen och på så sätt minska missbruket -- går det inte längre att fatta beslut om. Vi kan i och för sig fatta beslut. Men om det beslutet får bli giltigt i verkligheten eller inte kommer hädanefter att avgöras i EG:s domstolar eller av EES-domstolen. Det blir en fråga för jurister att svara på om de politiska beslut som fattas av denna församling står i överensstämmelse med EG:s konkurrensregler. Är det inte så, kommer de politiska besluten att upphävas. Det jag sagt gäller frågan om monopolen, men det gäller också en mängd andra frågor. Vi i riksdagen är förhindrade att fatta politiska beslut som strider mot EG:s konkurrensregler eller meningen i avtalet i övrigt. Endast sådana politiska beslut som står i överensstämmelse med EG:s regler kan fattas i de folkvalda församlingarna. Vi i riksdagen kan inte fatta beslut som inskränker på de fyra s.k. friheternas företräden med hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet eller regionalpolitik, om de strider mot EG:s regler. Avgörandet kommer att fällas i domstolar. Det här innebär en rättsordning där juridiken tar över politiken. Det är inte den rättsordning som vi är vana vid i Sverige. Skall den rättsordningen ändras, bör vi fatta de beslut som behövs först. Framför allt bör vi först ha en diskussion om det är verkligen det vi vill, om vi tycker att det är det som skall vara villkoret för den frihandel och det samarbete som vi vill uppnå med Vänsterpartiets uppfattning är att de villkoren inte är rimliga. Vi vill ha ett utvecklat samarbete med de villkoren att Sverige har kvar sin egen bestämmelserätt, dvs. har kvar möjligheten att av miljö-, hälso-, säkerhets eller regionalpolitiska skäl fatta sådana politiska beslut som inskränker på de fyra s.k. friheternas företräden. Det här är att skapa möjligheten att bygga upp politiska motmakter i centrum, och det är att hävda att demokratin står över ekonomin.

Herr talman! Herr statsminister! Ärade ledamöter! Frågan i dag gäller om riksdagen för Sveriges del skall godkänna eller förkasta avtalet om ett Det är ett för hela Sverige mycket viktigt beslut. EES-utskottet har haft riksdagens särskilda uppdrag att granska förslaget om EES-avtalet. Utskottet föreslår riksdagen att godkänna avtalet. Utskottets samtliga 15 ledamöter står enhälligt bakom detta förslag. Ledamöterna företräder Kristdemokratiska samhällspartiet och Ny demokrati. Vänsterpartiets suppleant i utskottet har i en meningsyttring anfört att avtalet inte skall godkännas. Under sommaren har samtliga 16 ordinarie riksdagsutskott haft tillfälle att granska och ge sina åsikter om EES-avtalet. 15 utskott har gjort detta. Alla har enhälligt tillstyrkt att EES-avtalet godkänns av riksdagen. Vilka är då de viktigaste skälen för ett EES-avtal? Europeiska gemenskapen beslöt redan i mitten på 1980-talet att gränshindren mellan länderna skulle bort. Det skulle ske den 1 januari 1993. Beslutet innebär att EG då skapar en inre marknad, där 350 miljoner EG-medborgare får samma möjligheter att röra sig fritt inom hela EG som de sedan länge har inom sina resp. länder. De kan bosätta sig, studera, söka jobb och ta arbete, starta eget och sätta upp dotterföretag var de vill inom EG. De får också använda sina pengar efter egen önskan inom de tolv länderna -- t.ex. till att köpa hus, aktier, obligationer och försäkringar. I det EG-land där de är verksamma får de samma rätt till pension, sjukvård, barnbidrag och andra delar av den sociala välfärden som landets egna medborgare. Samtidigt skall de många tekniska handelshindren bort -- de hinder som försvårar handeln med varor och tjänster mellan länderna. Det är denna EG:s inre marknad som Sverige och de andra EFTA-länderna får tillgång till genom Det svenska samhället präglades en gång av ståndsprivilegier, av skråväsende, av föreskrifter om dagsverken, av statarlagar, stadstullar, förbud för folket på landet att tillverka och saluföra varor som var förbehållna borgarklassen m.m. Efter hand har begränsningarna rensats bort -- ofta under stort motstånd från dem som då känt sin trygghet hotad. Men individens frihet har ökat, och samhället har gynnats av den initiativförmåga och skaparkraft som följt i frihetens spår. EES-avtalet innebär att individens -- den enskilda människans -- frihetssektor vidgas på nytt. Och det inte litet heller! Det kan ta en stund innan alla märker förändringen och kan se och ta till vara de nya möjligheterna. Men jag är övertygad om, att när EES-avtalet varit i kraft en tid och allt flera insett vad det ger dem, kommer det att vara lika orimligt att vilja beröva svenskarna deras nyvunna friheter i Europa som det skulle vara att kräva återinförande av ståndssamhälle, skråväsende, statarlagar och stadstullar! EES-avtalet har inte tillkommit för att lösa akuta ekonomiska problem. Avtalet är långsiktigt och inte konjunkturbetonat. Det är de väntade positiva effekterna för samhället över en längre period som betyder mest. Det hindrar inte, att avtalet är extra välkommet nu, när det känns särskilt viktigt att rädda vad som finns kvar av konkurrenskraft inom svensk industri, skapa flera jobb och hindra att priserna går upp och gör tillvaron svårare för de svenska konsumenterna. EES-avtalets grundlagsenlighet har prövats av konstitutionsutskottet. Detta utskott har i sin prövning haft tillgång till landets främsta juridiska expertis. Efter att ha lyssnat noggrant på vad experterna haft att säga, bl.a. i samband med en offentlig utskottsutfrågning, har utskottet dragit slutsatsen att EES-avtalet står i överenstämmelse med grundlagen. Jag vill också erinra om, att det i EES regel mot förmodan skulle komma att strida mot en grundlagsregel kommer grundlagsregeln att ta över i sådana fall.'' Varje godkännande av avtalet vilar på denna förutsättning. Såväl vad gäller grundlag som vanlig lag är det endast lagar som beslutats av Sveriges riksdag som har giltighet i Sverige. Så är det nu och EES-avtalet ändrar inte på detta. Ingen EG-lag blir automatiskt gällande i Sverige. Inte heller kan EG eller EES-kommittén avgöra vilka nya lagar som får eller skall stiftas för svenskt vidkommande. Det avgör riksdagen. Det jag här sagt innebär ingen underskattning av EES-avtalets betydelse. Avtalet medför många och viktiga förändringar för svensk del. Framför allt uttrycker det Sveriges vilja att medverka i en, efter hand alltmer fördjupad, samverkan med andra demokratier i Europa. EES-avtalet bygger på att EG-länderna och EFTA länderna tillsammans tillämpar gemensamma regler på de områden som omfattas av avtalet. EFTA-länderna övertar nu -- inom dessa områden -- de regler som utformats av EG. Dessa blir då EES-regler. Senare, när reglerna behöver förnyas har EFTA-länderna möjligheter att delta i arbetet och påverka utformningen. Att länderna inom EES tillämpar de gemensamma reglerna på samma sätt är särskilt viktigt för de mindre stater som deltar i samarbetet. Därför är det bra för svenska medborgare, organisationer, institutioner och företag att det finns övervakningsorgan som ser till att alla, också de stora länderna, följer de regler man kommit överens om. Skulle, mot förmodan, de båda parterna i EES samarbetet -- EG och EFTA -- alltför ofta gå ifrån principen om gemensamma regler kommer EES avtalet att urholkas och, i värsta fall, helt upphöra att fungera. Det betyder i praktiken att ju fler fördelar parterna finner sig vinna genom EES samarbetet, desto tyngre väger önskemålet om gemensamma regler. På några punkter som gäller sättet att tillämpa avtalet i Sverige har Socialdemokraterna reserverat sig i EES-utskottet. Bl.a. vill man bevara systemet med ursprungsmärkning av kläder och vill att regeringen inom EES skall verka för att bestämmelser om kvalitets och ursprungsmärkning av jordbruksprodukter införs. Man reserverar sig mot ett införande av ett svenskt internationellt fartygsregister och för att jämställdhetsaspekterna beaktas vid rekryteringen av personal till de nya EES-institutionerna. Ny demokrati har reserverat sig mot ett bevarande av de svenska alkoholmonopolen och för utveckling av ett system för elektronisk dataöverföring. Majoriteten i utskottet anser att lagbestämmelser om ursprungsmärkning av kläder skulle strida mot avtalet. Skulle konsumenterna efterfråga en sådan märkning står det företagen fritt att ange både ursprung och kvalitet som konkurrensmedel. Beträffande jordbruksprodukterna erinrar majoriteten om att gränskontrollerna kommer att finnas kvar och att Livsmedelsverket därför också har kvar möjligheten att kontrollera att den mat som importeras inte är skadlig att äta. Något svenskt internationellt fartygsregister lär inte vara aktuellt och vad gäller rekrytering till de nya EES-organen utgår majoriteten i utskottet från att regeringen ger prioritet åt jämställdhetsaspekterna. Vad beträffar alkoholmonopolen framhåller utskottsmajoriteten, att målen för den svenska alkoholpolitiken ligger fast och att monopolen tillkommit för att skydda medborgarnas hälsa och att de inte utgör handelshinder i Romfördragets mening. Beträffande system för elektronisk dataöverföring uttalar sig majoriteten mycket positivt och hänvisar till de arbeten som redan är på gång. Liksom utskottsmajoriteten yrkar jag därför på att reservationerna avslås och att det som utskottet hemställt bifalles av riksdagen. Är EES-avtalet något som Sverige kan leva med under en längre tid? Den frågan ställs ofta i den allmänna debatten. Svaret är ja. Avtalet står på egna ben. Det påståendet styrks av att ett av EFTA länderna, Island, har deklarerat att landet tänker nöja sig med EES-avtalet och inte nu har för avsikt att söka medlemskap i EG. Det sammanhänger med att Island har en, och endast en, dominerande näring -- fisket! Vad är det då Sverige och de andra EFTA-staterna inte uppnår genom EES-avtalet? Också med ett EES-avtal står vi utanför EG:s tullunion. Det ger oss möjligheter till en mera självständig handelspolitik men innebär samtidigt att gränskontrollerna blir kvar och att svenska exportörer måste styrka att de varor de vill föra in i EG har svenskt ursprung. Detta är ett handelshinder som också kan leda till att Sverige går miste om t.ex. amerikanska och japanska investeringar. Jordbruket berörs inte av EES-avtalet. Det innebär att svenska bönder inte kan sälja sina produkter på EG-marknaden på samma villkor som bönderna inom EG. För de svenska konsumenterna innebär det att maten fortsätter att kosta mera i Sverige än inom EG. Sveriges inflytande blir inte lika stort med EES avtalet som om vi var medlemmar i EG. Det innebär att vi går miste om en del möjligheter att hävda svenska intressen såväl vad gäller industripolitik och arbete som när det handlar om miljö, jämställdhet och kampen mot narkotika. Det är några av skälen för att många vill se EES avtalet också som ett viktigt steg på vägen till svenskt medlemskap i den Europeiska Men det är inte de enda skälen. Som gymnasist och student fick jag på resor i efterkrigstidens Europa med egna ögon se något av det elände som följde i spåren av kriget. Jag märkte också med vilken avsky många -- på grund av minnen från kriget och av ockupation och förföljelse -- såg på medmänniskor i sitt grannland. Det var då jag greps av idén om ett enat Europa. I den fann jag ett hopp om fred utan underkastelse, om seger för frihet och demokrati och om hyggliga levnadsförhållanden för alla. Friheten och demokratin, det insåg jag, måste med alla medel försvaras mot den kommunistiska diktaturen och den röda armé som redan lagt under sig så många länder i Europa. Det gällde för demokratierna att hålla emot och att i handling visa vad människor kunde uppnå i ett liberalt samhälle. Framgångarna för den västeuropeiska integrationen bidrog verksamt till Sovjetunionens fall och till undansopandet av ''diktaturens kreatur'' såväl i Östeuropa som i Spanien, Portugal och Grekland. Fantastiskt är det, att frihet och demokrati kunde triumfera utan krig. Fattigdomen i Västeuropa, vida utbredd på 40-talet, har skingrats och allt flera fått del av ett växande välstånd. Det Europa jag drömde om som ung har kommit långt och haft stora framgångar. Men det är inte färdigt, och skall heller inte bli det. Varje ny generation skall se på Europa med unga ögon och forma det efter sina drömmar. Jag hoppas att i de drömmarna människorna alltid skall mötas som likar med respekt för varandra och med öppenhet för omvärlden. EES-avtalet är ett steg på vägen. Ett viktigt steg för alla oss som önskar att också ett fördjupat globalt samarbete skall grundas på frihet, fred, demokrati och mänskliga rättigheter -- de fyra pelare som bär upp integrationen och gemenskapen i vårt Europa!

Herr talman! Jag tycker att det är litet aningslöst av utskottsmajoriteten att avfärda de konsumentpolitiska krav vi har ställt. Min erfarenhet är att när man har velat öka konsumentinformationen som skall lämnas på produkter, har företagen vridit sig såsom maskar. Lika intresserade som de är av att göra stora annonskampanjer kring produkter, lika litet intresserade är de att lämna ut ordentlig information tll konsumenterna om det som blir allt mer viktigt på den nya stora harmoniserade marknaden. Det är ett gott motiv för att konsumentpolitiken bör stärkas på det området. Eftersom replikordningen medger att jag först nu kommenterar Gudrun Schymans inlägg, som också gällde mig, vill jag nu säga något om Gudrun Schymans uttalande att Vänsterpartiet är för frihandel. Vi vill inte stänga landets gränser, säger Gudrun Schyman. Men när nu alla andra, inkl. Norge och Finland, vill öppna sina gränser mycket mera och Gudrun Schyman inte vill vara med om det, blir ju Sveriges gränser relativt sett mycket mer stängda än gränserna i resten av Västeuropa och resten av Vilken annan fråga, Gudrun Schyman, har riksdagen behandlat så länge och så noggrant? Det är alldeles riktigt att regeringen på en punkt -- inte när det gäller avtalet men på en punkt -- bestämde sig för en kort remisstid. Det har vi i EES-utskottet kompenserat genom att under lång tid här i riksdagen ge möjlighet att komma med synpunkter till oss. Vid en offentlig utfrågning, som anordnades tillsammans med konstitutionsutskottet, kunde de frågetecken som de missnöjda remissinstanserna satt upp rätas ut, såvitt jag förstår. Det har inte varit någon offentlig debatt, säger Gudrun Schyman. Var har Gudrun Schyman varit de senaste fyra åren? Detta är inte första gången som riksdagen diskuterar EES-avtalet. Riksdagens utskott -- många utskott dessutom -- har avgivit yttranden 1988, 1989 och 1990. Det är inte nu vi har bestämt oss för vad vi vill med EES-avtalet. Det har vi ordentligt diskuterat här i riksdagen. Jag har också deltagit i en omfattande debatt runt om i landet, i de flesta landsdelar. Den debatten, Gudrun Schyman, har inte givit mig intryck av att svenska folket är inställt på att stänga sina gränser.

Herr talman! Till Mats Hellström vill jag säga att jag inte heller har fått uppfattningen att svenska folket är berett att stänga sina gränser. Jag har också deltagit i en mycket livlig debatt kring de här frågorna de senaste åren, kanske mer utanför detta hus än innanför. Men just EES avtalet i sig självt som ett fristående avtal har inte kunnat diskuteras förrän förhandlingarna har varit färdiga och det blivit klart hur avtalet har sett ut. Först då har vi ju sett hur förhandlingarna har gått och hur långt man kom. De diskussioner som har förts tidigare här i riksdagen har gällt förutsättningarna för integrationen, förhandlingsmandatet så att säga. Förutsättningarna har uttalats många gånger här. Man har sagt: Vi vill denna integration, under förutsättning att Sverige inte behöver försämra sina regler vad gäller miljö, hälsa och säkerhet och -- detta har samtliga EFTA:s ministrar uttalat -- under förutsättning att vi får reellt inflytande i beslutsprocessen. Nu erkänner en majoritet av utskottets ledamöter att detta reella inflytande har vi inte fått. Förhandlingarna blev inte lyckosamma på den punkten. Det är, menar vi, en avgörande brist i avtalet. Vi menar också att vi måste bedöma avtalet såsom ett självständigt avtal, inte minst i skenet av den opinion som finns vad gäller medlemskapsfrågan och också i skenet av vad som nu händer i EG självt och en stor ovisshet om tidtabeller och utveckling över huvud taget för den fortsatta integrationen fram till en europeisk union. Vi måste här ta ställning till EES-avtalet såsom ett självständigt avtal med sina fördelar och med sina brister. Vi har funnit att hos EES-avtalet såsom ett självständigt avtal är bristerna övervägande. Det gäller främst de konstitutionella frågorna, oklarheterna och bristen på ordentliga analyser av vilka konsekvenser avtalet kommer att få inom en rad olika politiska sakområden. Den kritiken kvarstår. Hadar Cars säger att yttranden har kommit från samtliga utskott, och det är alldeles riktigt. Men samtliga partier hade före den utskottsbehandlingen bundit upp sig för ett ja eller ett nej till avtalet. Jag vill påstå att utskottssammanträdena har varit ganska summariska. Jag vill påstå att EES-utskottets sammanträden har präglats av att vi är en skolklass som har tagit examen och sedan sätter oss ned för att läsa in kursen, för att ta reda på vad det egentligen är vi har sagt ja eller nej till. Jag tycker att det är fel ordning. Jag anser att man skall ha diskussionen först och fatta besluten sedan. Vi skall ha reda på konsekvenserna av avtalet först och sedan fatta besluten, så att så många som möjligt kan väga fördelar och nackdelar. Den processen är inte gjord, och den har bevisligen, Mats Hellström, inte nått utanför det här rummet och utanför de utskott och arbetsgrupper som har varit sysselsatta.
Herr talman! Mats Hellström har fel, om han tror att utskottsmajoriteten skulle vara likgiltig för konsumentinformation. Tvärtom delar vi uppfattningen att det är viktigt att konsumenterna får en riktig bild av varorna, vad de innehåller, de ämnen som finns i dem, de eventuella farligheter som kan finnas med dem, osv. Men det innebär inte att vi tycker att man skall gå med på vad som helst. Sådan s.k. konsumentinformation som främst är ett dolt handelshinder -- och dit räknar jag utan vidare kravet på ursprungsmärkning av textilier -- vill inte utskottets majoritet att vi skall ha kvar i Sverige. Det passar inte i ett samarbete som blir mer vidsträckt nu när vi får ett EES-avtal, om riksdagen så bestämmer i dag. Sedan vill jag säga till Gudrun Schyman att utskottssammanträdena och samrådet inte blir mindre därför att Gudrun Schyman påstår det. Jag vill gärna hävda att i det utskott där Gudrun Schyman och jag har verkat tillsammans, EES utskottet, har vi gjort en mycket noggrann genomgång av avtalet, och Gudrun Schyman har haft goda möjligheter under det arbetets gång att hävda något annat. Nu hävdar hon det här i kammaren. Under de 15--20 sammanträden vi hade i EES-utskottet nämnde hon aldrig någonting i den riktningen. Låt mig också erinra om att det här är en process som pågått sedan lång tid. Den proposition som avgavs av dåvarande utrikeshandelsministern, nuvarande ambassadören Anita Gradin, kom redan i december 1987. Riksdagen uttalade sig följande år, 1988, för att vi skulle få ett avtal i allt väsentligt av den karaktär som det nuvarande avtalet har. Därefter har riksdagen vid ytterligare två tillfällen gjort liknande uttalanden. Därför bör det inte vara egendomligt eller kännas konstigt för någon, när så småningom avtalet väl är i hamn och propositionen om avtalet hamnar på riksdagens bord, att riksdagen är villig att också godkänna avtalet. Det är precis det som har skett. Det är alltså en lång process, en noggrann process, grundad på klart uttalade åsikter och meningar från en klar majoritet i Sveriges riksdag som i dag kan få sin fulländning.

Herr talman! Att färskheten hos matbröd skulle vara ett dolt handelshinder får vi kanske ta upp på lunchen i dag, Hadar Cars. Jag tror inte att det är på det sättet. Inte heller är det så att ursprungsmärkning av våra kläder utgör något dolt handelshinder. Det har det inte gjort under den tid vi har haft den regeln. Om nu det här skall vara en examen, tänkte jag inte utdela några betyg. Däremot vill jag säga ett par ord till Gudrun Schyman om den vägning hon gör av fördelar och nackdelar. De brister i inflytande som EFTA-länderna får känna av genom att EG är den starkare parten leder för Gudrun Schymans del till att hon anser att Sverige skall ställa sig utanför. Då är konsekvensen att alla andra deltar i en integration där vi är utanför därför att vi får för litet inflytande. Det är alldeles rimligt att göra en sådan vägning, men då betyder det också att man med öppna ögon ser framför sig att vi står utanför den integration som alla andra i Västeuropa deltar i. Det går inte att prata bort att man står utanför den. Det är alldeles riktigt att den uppläggning som EG hade innan Berlinmuren föll var ett mer jämställt förhållande i beslutsmekanismerna. Det är förvisso också någonting som EES-utskottet har påtalat. Det är inte oklarheter det handlar om. Det går att väga för och nackdelar. Andra väger de för och nackdelarna på annat sätt. I Europaparlamentet har man länge varit mycket misstänksam mot EES avtalet, därför att man har tyckt att EFTA-länderna får för mycket att säga till om. Det tycker inte vi, och det tillhör den kritik som vi har framfört när vi har vägt för och nackdelar. Vår sammanvägning leder definitivt till att det inflytande EFTA-länderna får inte är jämställt, det är sant, men det ger oss -- med nya institutioner -- möjlighet att genom ett aktivt arbete också påverka. Det är alldeles klart att om EFTA länderna går in i de nya institutionerna med full kraft och engagemang, går det också -- det är jag övertygad om -- att exempelvis stärka miljöreglerna inom EG. Detta tillhör det som vi mycket noga har talat med EG-sidan om. Därför leder vår vägning till att vi skall delta i den integration som Gudrun Schyman vill ställa sig utanför.
Herr talman! Till Hadar Cars vill jag säga att jag tycker att EES-utskottet har sammanträtt och utfört ett seriöst arbete. Jag talade om de andra utskotten som har avgett yttranden, eftersom Hadar Cars ville ge sken av att det har pågått ett massivt arbete. Det är detta jag ifrågasätter. Det kan inte vara riktigt rimligt att säga att jag inte har gett uttryck för mina uppfattningar i EES utskottets arbete. Jag har med vår motion som grund ställt de frågor som jag har ansett vara relevanta. Vi har inte fört en politisk debatt i utskottet, men det brukar vi ju inte heller göra. Vi försöker svara på de frågor som ställs. Jag vill ta upp frågan om överenstämmelsen med grundlagen, som Hadar Cars var inne på tidigare. Det är riktigt att jurister från början har bedömt det så att EES-avtalet rent formellt inte strider mot grundlagen. Det är dock så att vi i en särskild lag förbinder oss att se till att de lagar som gäller i EG blir lagar i Sverige. I och med att vi gör det blir det naturligtvis ingen rejäl konflikt med grundlagen. Men vi har förbundit oss att inte fatta sådana beslut som skulle kunna medföra att konflikt uppstår. Detta har diskuterats och kritiserats. Frågan kan kanske rent formellt anses utredd. I praktiken innebär det dock att vi frånhänder oss beslutanderätt. Mats Hellström talade om utanförskapet. Det vi diskuterar och är kritiska till är villkoren för samarbetet med EG:s medlemsländer. Vi är inte ensamma om det. Det förs en sådan diskussion i de övriga nordiska länderna. Mats Hellström vet också att man hade en stor debatt i Norge som just gällde dessa villkor. Både Senterpartiet och Sosialistisk Venstreparti var mycket kritiska till just villkoren. De var således inte kritiska till samarbetet i sig eller till frihandeln, men de var kritiska till villkoren och underkastelsen. Jag tror att många politiker accepterar bristerna i avtalet för att de ser det som ett första steg på väg mot medlemskap. Man menar att de uppenbara brister som det här avtalet i sig har skall kompenseras genom ett medlemskap. Vi menar att avtalet måste bedömas på sina egna grunder. Vi kan och skall inte koppla ihop avtalet med ett medlemskap. Vi skall inte tro att vi i framtiden skall kompensera de uppenbara bristerna i EES-avtalet med ett medlemskap i den europeiska unionen. Det kommer en folkopinion att säga nej till.
Herr talman! Jag uppskattar den grundlighet i EES utskottets hantering som Gudrun Schyman gav uttryck för. Jag vill gärna säga att jag inte har gett uttryck för någon missaktning av Gudrun Schymans insatser i utskottet. Det var Gurdun Schymans påstående att utskotten skulle ha hanterat frågan om EES-avtalet summariskt som jag reagerade emot. Jag vet att grundlagsfrågan t.ex. har varit föremål för behandling i konstitutionsutskottet inkluderande en offentlig utskottsutfrågning. Vi som deltog i den fick en mycket inträngande bild av förslagets förenlighet med grundlagen. Behandlingen i utskotten blir inte summarisk bara därför att Gudrun Schyman påstår det. Om Gudrun Schyman skulle ha någon grund för ett sådant påstående, utgår jag ifrån att det i protokollen från de 15 utskott som har uttalat sig finns en anmärkning från Vänsterpartiets representant om att man har funnit behandlingen i utskotten summariska. I annat fall tycker jag att den anmärkningen faller platt till marken. Herr talman! Till Mats Hellström vill jag säga att märkning av livsmedelsprodukter och en god konsumentinformation i det avseendet inte är någonting som utskottsmajoriteten vänder sig emot -- tvärtom. Det är viktigt att man ger en mycket god konsumentinformation om sådana produkter. Jag noterade att Mats Hellström i sin replik inte återkom till frågan om ursprungsmärkning av textilier. Det uppskattar säkert kammaren.

Herr talman! Med särskild hänvisning till Gudrun Schymans oförskämdheter mot riksdagskollegerna kommer jag i mitt anförande att fördjupa mig litet mera i beredningsprocessen än vad jag hade tänkt göra. Jag uppfattar det som en oförskämdhet mot riksdagskolleger att hävda att 15 utskott skulle ha behandlat detta viktiga ärende utan någon egentlig sakprövning. Den process som avtalet utgör slutpunkten i började, som Mats Hellström påpekade, 1984 i Luxemburg. I den deklaration som gavs ut av handelsministrarna där konstaterades att den gemenskap som hade utvecklats på handelns område mellan de 18 deltagande länderna var sådan att man nu måste sträva efter att skapa ett närmare förhållande. Detta närmare förhållande betecknades a homogeneous European Economic År 1984 formulerades detta begrepp och man utvecklade denna idé. Det är snart nio år sedan. Påståenden om att man blir överraskad av nioåriga processer är oerhört avslöjande för dem som framför dessa påståenden. Den deklaration som utgavs i Luxemburg ledde till att ett antal arbetsgrupper tillsattes. Dessa arbetsgrupper utvecklade lagstiftningsförslag som passerade denna svenska riksdag med stort gillande. Här antogs bestämmelser som hade utarbetats under den s.k. Luxemburgprocessen. Vi började alltså vänja oss vid en integration med de europeiska reglerna, som blev naturlig för oss. Det var en naturlig del av riksdagens vardag att några gånger under varje riksdagsår på det här sättet anpassa oss till den marknad på vilken vi arbetade. Herr talman! Det är alltid olämpligt att fördjupa sig i siffror i denna talarstol. Jag skall ändock göra det, eftersom jag skall dra en slutsats som jag hoppas är så befängd att ledamöterna lägger märke till den. EFTA-nationerna är mycket stora handelsnationer. Ca 35 % av EFTA-nationernas samlade bruttonationalprodukt går till internationell handel. Vi är alltså mycket handelsberoende nationer. 73 % av vår handel går för närvarande till EES-länderna. Vi är således handelsmässigt oerhört djupt anknutna till EES-området. Ca 60 % av vår utrikeshandel går till EG. På samma sätt är EFTA-länderna oerhört viktiga partners till EG och tar ungefär 25 % av EG:s utrikeshandel. År 1991 gick 70 % av EFTA-ländernas utlandsinvesteringar till EG-området, medan EG traditionellt svarar för ungefär hälften av de utländska investeringarna i EFTA-området. Kan man egentligen dra någon annan slutsats av detta än att EFTA-länderna är mer integrerade med EG än EG-länderna själva? Vi är alltså djupare anknutna till EG:s ekonomi och handelsmönster än EG-länderna själva. Det är väl närmast en självklarhet att denna djupa gemenskap även skall komma till uttryck i politiska handlingar och dokument. Denna självklarhet framstod såsom uppenbar och påkallande nödvändig för Jacques Delors när han den 17 januari 1989 i Strasbourg presenterade visionen om en annan process än Luxemburgprocessen, som var en process som sysslade med områden av gemensamt intresse. Han utvecklade nu visionen om ett allomfattande avtal som skulle öppna hela marknadsområdet för dessa EFTA-länder, som egentligen var mer integrerade i det marknadsområdet än EG-länderna själva. Jag vill gärna notera att Jacques Delors tal föranledde EFTA:s statsministrar att samlas i Oslo den 14 och 15 mars, alltså ungefär två månader efter Delors tal -- en oerhört hög beredskap, skulle man vilja säga. Nu vill jag läsa upp några meningar i den deklaration som avgavs där, för den deklarationen är ju startpunkten till att denna riksdag blev inblandad i den nya visionens fullföljande. Statsministrarna uttalade i Oslo: ''Vi står tillsammans med EG inför en gemensam utmaning i form av byggandet av det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den väg som vi slagit in på under Luxemburgdeklarationen går i rätt riktning. Vår målsättning är emellertid att ytterligare förstärka vårt speciella förhållande till EG på grundval av en balans mellan rättigheter och förpliktelser. Denna grunddeklaration fick riksdagen i uppdrag att förvalta. Såsom kolleger förut har redovisat, föranledde det riksdagsbehandling varje år. Jag hittade tyvärr bara två av de tre betänkandena. De heter ''Sverige och den västeuropeiska integrationen'' och behandlades vid 1989 91 års riksdag, och de omfattade ungefär 200 sidor. Under tre riksdagar har riksdagsmän satt sig in i, debatterat och behandlat betänkanden på ungefär 200 sidor om det som vi i dag avslutar. En av de första åtgärderna i samband med dessa riksdagsbehandlingar blev ju att den då sittande regeringen fick fullmakt att inleda och genomföra förhandlingar. Under det arbete som följde under de tre åren förekom en mängd samrådsprocedurer. Det var en på regeringsnivå, en här i riksdagen och en utgående från regeringen, riktat mot allmänheten och samhället. Jag vill beskriva alla tre. Den procedur som gällde här i riksdagen omfattade debatter, frågestunder och interpellationer, där dessa frågor behandlades år efter år -- en, två eller tre gånger om året -- öppet, djuplodande, på gängse sätt. I EFTA-delegationen, som jag hade den stora lyckan delta i, fick vi informationer fortlöpande av statsrådet, och gav som svar till henne våra synpunkter på hur förhandlingsarbetet skulle bedrivas. Jag har själv vid många tillfällen i min riksdagsgrupp informerat om vad jag lärde mig i EFTA-delegationen, och jag förutsätter att sådana informationer också har givits i andra riksdagsgrupper. I tillägg till denna information -- och detta är förklaringen till den påse som jag här har med mig -- lämnades det ut grönböcker till allmänheten och till riksdagen, omkring 500 sidor, med information och med telefonnummer till dem som handlade ärendena. Det var i stort sett all den upplysning någon människa kunde behöva i Sverige för att informera sig på djupet om vad det här gällde. Även Gudrun Schyman har fått de här grönböckerna. Om hon har läst dem förefaller däremot vara mera tveksamt. Förutom dessa två procedurer, riksdagsinformationen och grönböckerna, förekom det alltså ett samråd med samhällets organ -- fackföreningar, näringslivsorgan, olika delegationer -- där man fortlöpande sammanträffade med förhandlare och gav råd, synpunkter och uttryck för motstånd eller idéer. Samhället försågs med en djuplodande och rejäl information. Precis som Mats Hellström sade måste man ställa sig frågan varför nu vissa nejsägare påstår att de inte är informerade. Jag tycker att detta rimligen bör föranleda att de politiker som gör det påståendet utsätts för en rejäl utfrågning av sina väljare om vad de har gjort i riksdagen. Hur kan man ha förtroende för politiker som efter en process som pågått i minst åtta nio år, och som har föranlett all denna information, säger att ''jag vet inte vad detta handlar om, jag har inte haft tillräcklig tid på mig''? Nu skall vi notera att förhandlingsarbetet i sak avslutades i december 1991. Den som då var intresserad och förstod att det här skulle kunna bli någonting för vårt land, kunde ju då ha läst i avtalet. Då, för ett år sedan, fanns avtalet i sin helhet tillgängligt och kunde läsas in. Det blev försenat några månader beroende på att det uppkom en strid i Europaparlamentet om de institutionella lösningarna. Den striden föranledde Europadomstolen att avge två utlåtanden. I bägge dessa utlåtanden fördes en intressant och djuplodandet debatt om de institutionella lösningarna. De som var intresserade av vad denna debatt gällde, om det nu fanns några -- och det fanns det; jag är en av dem -- läste in det här och var alltså utomordentligt väl förberedda på det förslag som blev den slutliga lösningen i mars 1991. Påståenden om att detta kommer överraskande -- det vill jag säga en än gång -- är ogrundade. Sedan blev det så, att regeringen beslutade att föreskriva en kort remisstid. Jag ber riksdagskollegerna att tänka efter beträffande grunden till att så skedde. Grunden var nämligen alldeles klart -- och det uttalades här i kammaren -- att riksdagen skulle få sommaren på sig att läsa in detta stora ärende. Nu måste jag fråga dem som här ställer sig upp och klagar över att remisstiden blev för kort: ''Tycker ni att remissförfarandet är viktigare än riksdagsarbetet? Är det inte vi riksdagsmän som skall ta ställning -- och inte remissorganen? Nu tilläts vi en hel sommar med utskottsarbete, med hängmatteläsning, med tillfällen till debatter och frågor till dem som kunde bättre -- och det förefaller som om somliga behövde det -- tack vare den korta remisstiden. Dessutom skall vi lägga märke till att den korta remisstiden trots allt ledde till ett kompakt stöd för avtalet. Jag vill nu gå tillbaka till frågan hur det kan komma sig att man nu med sådan kraft framför dessa påståenden om bristande beredning, om överraskningsmoment osv. Jag tror att Mats Hellström är lösningen på spåren. Det finns alltså människor som har tagit ställning mot detta avtal. Det har de all rätt att göra, och de är värda all respekt när de gör en sådan avvägning. Men de är inte värda annat än förakt för att de döljer sin ärliga mening bakom kaskader av falska påståenden. Jag tycker att det är ett väsentligt och allvarligt inslag i den utveckling som leder till politikerförakt -- att inte våga stå för sin åsikt utan dra in andra i ett påstående om skuld i sin egen olycka. Det kan jag inte acceptera. Det är mycket beklagligt att media i Sverige har gjort sig till villiga redskap i den här kampen. Jag vill gärna i slutet av mitt anförande använda några minuter till att göra ett alldeles distinkt påpekande om en alldeles distinkt mediainformation. Det gör jag därför att en av riksdagskollegerna har använt denna mediainformation såsom ett litet brev till oss övriga riksdagsledamöter, och därvid sagt att ''det här är ju förskräckligt, vi kan inte acceptera att på det här sättet gå vidare''. Artikeln står i Expressen och har rubriken ''Inre marknaden underkänd''. Den påstås skildra -- ja, den skildrar faktiskt, men jag säger påstås därför att skildringen är totalt oriktig -- innehållet i den s.k. Sutherlandrapporten, en rapport som utarbetades på kommissionens uppdrag för att analysera hur man nu skulle genomföra den inre marknaden. Här sägs det alltså: ''Inre marknaden underkänd. 38 punkter måste åtgärdas enligt EG:s egen rapport.'' En av våra kolleger anser att detta papper är ett tillräckligt gott argument för hennes ståndpunkt. Jag har Sutherlandrapporten. Jag vet inte om det är många som har den, och är det någon som vill låna den av mig, så går det alldeles utmärkt; jag skall ha den tillgänglig i kammaren hela dagen. Nu vill jag bara läsa -- och då blir det tyvärr min svenska översättning -- de första avsnitten ur den här rapporten, så att ni skall förstå vidden av den oerhörda bluff som Expressen tillhandahåller. Det står så här i inledningen till EG:s inre marknad kommer att gynna konsumenter genom att ge dem ett vidare utbud av tjänster och varor. Det kommer också att gynna affärsverksamhet, såväl stor som liten, genom att tillhandahålla stora marknadsmöjligheter. Den nuvarande konstruktionen är den, att EG redan har fattat nästan alla de beslut som krävs för 1985 års white paper -- alltså vitbok. Dessa träder nu stegvis i kraft. Denna framgång är en anmärkningsvärd prestation. Vår rapport handlar om hur man skall få den inre marknaden att fungera effektivt nu när grundstenarna har lagts för att möta konsumenters och företags önskningar. Den rapport i vilken detta står skrivet skildras som att den underkänner den inre marknaden. Det är graden av sanningshalt i den mediadebatt som förekommer, och det är nivån på den argumentation som förs av vissa ledamöter i denna kammare. Jag beklagar att vi har hamnat på den nivån i denna viktiga fråga. Låt mig till sist med bara några ord påpeka vad en jurist är. Det förefaller som att jurister omges med något slags fasans nimbus -- inte minst Anita Gradin tillhör ju juristernas främsta fiender. En jurist är en person som i sitt yrke följer en lag. En jurist skall alltså läsa vad politikerna har bestämt, försöka sätta sig in i vad lagens innehåll är och sedan fatta sitt beslut utifrån vad lagen innehåller. Märkvärdigare än så är det inte. Jurister sitter inte och skapar lagar. Om det är så att politiker och lagstiftare är ofullständiga, inte tänker sin tanke till slut, avsiktligt eller oavsiktligt -- bägge fallen förekommer --, då har juristen rätt att fylla ut det tomrum som uppkommer. Den principen har vi tillämpat i Sverige mycket länge -- Om det är så att det verkliga innehållet i en handling döljs på grund av det formella innehållet, då har juristen rätt att se till det verkliga innehållet -- genomlysningsprincipen. Den har alltid gällt i svensk rättstillämpning. Den rättstillvaro som väntar oss i Europa är inte annorlunda än den vi är vana vid. Jurister är hederligt folk, och de försöker sköta sitt yrke på rätt sätt. Det är möjligen det som är skillnaden mellan jurister och politiker.

Herr talman! Det var ett väldigt försvarstal för juristerna! Min uppfattning är inte att jurister är av något särskilt skrå eller att de är särskilt opålitliga. Jurister kan ju vara politiker, precis som Nic Grönvall, och det är möjligt att de då byter skepnad vad gäller pålitlighet -- det vet inte jag. Att tala om att det förekommer oförskämdheter i debatten och att den som uttalar vissa saker därmed avslöjar var kunskapsnivån ligger, det tycker jag är att ta till i överkant. När jag säger att utskotten, de fackutskott som har yttrat sig till EES-utskottet, har gjort en summarisk behandling av de här frågorna, så gör jag det utifrån det faktum att de inte har svarat på de frågor som vi har ställt. Arbetsmarknadsutskottet har inte gjort en konsekvensanalys av EES-avtalets inverkan på vår arbetsmarknadspolitik, arbetsrättsfrågor, osv. Vi har ställt frågor, och utskotten har inte besvarat dem. Hade man gjort ordentliga analyser av hur detta avtal kommer att inverka på den ordning vi har i dag, hade det varit väldigt tillfredsställande. Jag kan inte se att det är särskilt oförskämt att påpeka att utskotten inte har svarat på de frågor vi har ställt. Jag har ingen anledning att betvivla den historieskrivning som Nic Grönvall gör, dvs. att det har pågått ett arbete i nio år. Jag har inte varit med i politiken så länge att jag har kunnat följa med under alla de nio åren. Det är inte det jag kritiserar. Vad jag kritiserar är resultatet. Jag kritiserar det faktum att de här diskussionerna och resultaten inte kan föras ut till en mer offentlig debatt och föras ut i en demokratisk process innan vi går till beslut. Det är det jag kritiserar. Jag känner till grönböckerna, Nic Grönvall. Någon har sagt i någon tidning att grönböckerna för allmänheten ungefär är lika användbara som en telefonkatalog om man letar efter ett faxnummer. Det här är en ogenomtränglig materia. Det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om vad det här innebär när man läser grönböckerna och när man läser de andra publikationer som finns, som är avtalstexter med hänvisningar till andra avtal, med hänvisningar till praxis som har utverkats utifrån domstolsutlåtanden i EG-parlamentet, osv. Det är faktiskt mycket svårgenomträngligt. Människor ställer i dag frågor om vad detta egentligen kommer att innebära, och de vill ha svar på sina frågor innan vi går till beslut för att de själva också skall kunna bilda sig en uppfattning om fördelar och nackdelar och vad som väger tyngst. Detta är mycket berättigade frågor. Det är inte avslöjande att man har den uppfattningen att också en bredare allmänhet än ett fåtal utvalda parlamentariker skall veta vad som händer. Jag tycker att det är att ha respekt för demokratin, och jag tycker att vi skall värna om den och vårda oss om att ha det.

Herr talman! Gudrun Schymans inlägg behöver egentligen inte föranleda någon replik förutom i ett avseende. Hon säger att dessa grönböcker är så svårförståeliga och att de inte är tillgängliga för en bredare allmänhet. Det är ju så, Gudrun Schyman, att vi i Sverige har en representativ demokrati. Den har vi därför att politiker skall ta på sig ansvaret för att sätta sig in i svåra och komplicerade frågor. Det åvilar sedan varje politiker att i sitt parti, i offentliga debatter, i anföranden och i tidningsartiklar redovisa den ståndpunkt han har intagit och de rekommendationer han kommer att ge sitt parti inför valet av ståndpunkt i frågan. Om Gudrun Schyman nu bedömer den svenska allmänheten som oförmögen att ta del av grönböckerna, ökar det egentligen bara ansvaret på Gudrun Schyman att sätta sig in i all den information som har varit tillgänglig. Det tycks hon inte ha gjort, och det är hemskt beklagligt för dem som stödjer henne -- inte för någon annan!
Herr talman! Jag värnar om och tycker att vi skall ha respekt för den representativa demokratin. Men det bekymrar mig väldigt mycket att så få i den här kammaren är oroade över att opinionsläget i EG frågan just nu i Sverige är sådant, att denna kammare minst av allt är representativ för de opinioner som finns ute i landet. Det borde vara bekymmersamt för väldigt många politiker här att man inte kan anse sig representativ i en så stor och avgörande fråga som denna. Jag har, Nic Grönvall, varit ute och debatterat de här frågorna väldigt mycket. Men Vänsterpartiet är ett litet parti. ''Nej till EG'', som är en organisation som också driver opinion i de här frågorna, är också litet. Vi har inte alla de resurser som de stora partierna och framför allt regeringskansliet har, för att på ett begripligt sätt föra ut de här frågorna till offentlig debatt och demokratisk genomlysning. Det måste väl ändå ligga ett ansvar också på regeringen och på partier som säger ja till EG att se till att en allsidig information om de här frågorna förs ut. Det ansvaret har jag efterlyst många gånger, framför allt det ansvar som ligger på regeringen, både den förutvarande och den nuvarande. Jag har varnat för ett demokratiskt bakslag i den här frågan. Men jag anser att man har tagit oerhört lätt på det här, och man gör det fortfarande, i och med det sätt man har att ställa pengar till förfogande för informationsåtgärder. Det är ett mycket ojämlikt läge, Nic Grönvall, och det befrämjar inte den demokratiska processen.
Herr talman! Moderata samlingspartiet kan väl med fog kalla sig det riktiga Europapartiet. I vårt arbete har vi hela tiden under de senaste decennierna arbetat engagerat för ett i Västeuropa integrerat Sverige. Det är lätt för mig att tala om för Gudrun Schyman att jag har det mycket bättre än Gudrun Schyman: Jag representerar ett stort parti -- och det blir säkert större. Jag representerar ett parti som står enigt i den här frågan. Jag möter aldrig någon som bannar mig för att jag tar en viss ståndpunkt i denna fråga. Jag har emellertid vid flera tillfällen mött Gudrun Karlskrona där hon var livligt påhejad av de sina och jag satt ensam. Men vi hade ganska trevligt, och jag tror att den allmänhet som samlades där till slut började förstå att även ja-sidan hade utomordentligt tunga argument. Så, Gudrun Schyman, vi har alla deltagit efter förmåga i arbetet med att föra ut den här kunskapen och debatten i samhället. Om nu Gudrun Schyman har misslyckats, så gör det mig ingenting.

Herr talman! Etablerandet av den inre marknaden i Västeuropa innebär ett stort steg när det gäller att liberalisera handeln i denna del av världen. Från att ha skapat en frihandel, framför allt genom att undanröja tullar och kvantitativa handelshinder, går man nu vidare och tar bort olika typer av administrativa och byråkratiska hinder för det fria flödet av människor, kapital, varor och tjänster över gränserna. Det är ett stort och viktigt steg. Det är en viktig avbyråkratisering i stor skala som genomförs i Europa. Det är naturligt att Sverige, som i så hög grad är en del av det europeiska samarbetet på det ekonomiska och andra områden, redan nu har intresse av att vara med i samarbetet och öppnandet av handeln i vår del av världen. Det har illustrerats tidigare i debatten hur oerhört beroende vi är av den europeiska marknaden -- tre fjärdedelar av vår utrikeshandel gäller den marknaden. Sverige är extremt beroende av utrikeshandeln för hela den ekonomiska utvecklingen. Detta har medfört att vi, redan när den europeiska integrationsprocessen startade, var intresserade av att vara med så mycket som det var politiskt möjligt. Framför allt har vi hela tiden haft ett centralt intresse av att företag i Sverige skall kunna handla på den europeiska marknaden, så långt möjligt på samma villkor som företag i andra länder -- företag i exempelvis EG-länderna. Så länge det som EG åstadkom när det gällde att liberalisera handeln var just att avveckla tullar och ta bort kvantitativa handelshinder uppnådde vi i stort sett konkurrens på lika villkor genom det frihandelsavtal som vi träffade med EG och genom den frihandel som vi har inom EFTA. EFTA och EG har alltså fungerat som ett västeuropeiskt frihandelsområde. Det har gett oss en handel på lika villkor. Men i och med att EG går vidare från undanröjandet av tullar och kvantitativa handelshinder till att också ta bort de s.k. tekniska handelshindren -- de regelsystem som krånglar till och försvårar handeln -- räcker inte längre frihandelsavtalet för att ge oss lika villkor. Vi vill också fortsättningsvis kunna handla på den europeiska marknaden på samma premisser. Vill vi att det skall vara lika lätt för ett företag i Sverige att sälja varor till Västeuropa som för ett företag i ett EG-land räcker inte längre frihandelsavtalet, utan vi måste se till att vi också blir en del av den inre marknaden. Det är ett av huvudmotiven för att vi nu vill träffa detta EES-avtal. Dessutom har vi naturligtvis intresse av att svenska medborgare skall ha samma rättigheter om man vill vara verksam i Västeuropa som andra västeuropeiska medborgare. Vi har intresse av att vara med i det omfattande samarbete, när det gäller t.ex. forskning, utbildning och miljöfrågor, som utvecklats inom EG. Vi får visserligen vara med till en del, men vi vill gärna kunna delta på samma villkor som andra europeiska länder. Det har ibland sagts att EES-avtalet och EG:s regelsystem är krångligt och besvärligt på många sätt. Alla regelsystem innebär ju krångel och besvär. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att den stora effekten av inrättandet av den inre marknaden är en avbyråkratisering. Det innebär att på ett antal centrala områden 18 skilda regelsystem ersätts med ett gemensamt regelsystem. Det gör naturligtvis tillvaron mycket enklare åtminstone för alla dem som har en verksamhet som sträcker sig över nationens gränser. Vi har anledning att välkomna den avbyråkratiseringsprocessen. Detta innebär naturligtvis också avigsidor. En uppenbar effekt -- en grundbult -- i samarbetet på den inre marknaden är just att man avstår från att ha nationella regler på de områden som berörs av de fyra friheterna och i stället går in i gemensamma regelsystem. Det ligger i sakens natur att regler och bestämmelser som är utformade för att kunna omfatta hela Västeuropa inte blir lika väl anpassade till ett enskilt lands önskemål och behov som regler som man utformar själv. Det är oundvikligt. Det drabbar Sverige och alla andra länder som ingår i den inre marknaden; där gäller samma premisser. För att få det gemensamma regelsystemet och för att slippa allt krångel som skilda regler på marknaden leder till måste vi acceptera att reglerna inte är lika välanpassade som om vi gick vår egen väg. Det finns dock undantagsprinciper som gör att vi i vissa fall kan välja att gå vår egen väg. Men om vi vill att den inre marknaden skall fungera måste vi så långt som möjligt acceptera att vi har gemensamma regelsystem. En annan effekt är att även om den inre marknaden i huvudsak leder till ekonomiska fördelar och nya utvecklingsmöjligheter för företag kommer det att leda till strukturförändringar. Starka konkurrenskraftiga företag blir starkare medan svaga och icke konkurrenskraftiga företag kommer att få problem i den ökande konkurrensen. Detta kan skapa strukturproblem som vi måste kunna hantera. Samtidigt tror jag att vi nog är på det klara med att det i ett långt perspektiv är viktigt för oss att utveckla våra konkurrenskraftiga företag och att företag som inte är konkurrenskraftiga inte heller gynnar den svenska ekonomiska utvecklingen. Som jag ser det är det ganska uppenbart att fördelarna med EES-avtalet överväger nackdelarna. Den stora frågan, herr talman, som tycks dominera debatten just nu är: Har detta gått för fort? Sker det över huvudena på de svenska medborgarna? Är detta en statskupp -- som några lär ha sagt -- som vi nu står i begrepp att genomföra? Det har framkommit ganska tydligt i debatten att EES-avtalet inte är något hastigt påkommet. Få frågor i den politiska processen har behandlats så grundligt som denna. I få sammanhang har man haft ett så omfattande samrådsförfarande som just när det gäller utvecklingen av EES-avtalet. Även om avtalet i sin slutgiltiga form inte förelåg förrän i början av detta år, har det materiella innehållet, dvs den lagstiftningsmassa som vi nu inför i svensk lag, varit känd i åratal. Det har alltså funnits goda möjligheter, som flera har påpekat, att sätta sig in i detta. Det är inte bara de officiella publikationerna som har funnits. Det har funnits en uppsjö av olika böcker och skrifter på marknaden, vilka i en mer populär form har beskrivit den inre marknadens sätt att fungera. Det har funnits möjigheter till att delta i studiecirklar om den inre marknaden, för var och en som så önskat -- många har också gjort det. Även för dem som inte tycker om att läsa officiell prosa har det alltså funnits rikliga möjligheter till att sätta sig in i avtalet. Det är naturligtvis helt orimligt att hävda att riksdagens ledamöter inte är förberedda för att fatta detta beslut. Här i riksdagen har avtalet verkligen hanterats grundigt. Trots detta är det naturligtvis ett problem att den offentliga debatten har vaknat så sent. Det här förhållandet är ett generellt problem i vår demokrati. Väldigt ofta vaknar den offentliga debatten när en beslutsprocess gått väldigt långt. Det gäller exempelvis även många enskilda byggärenden i våra kommuner, där debatten inte börjar när stadsplanen visas, utan först när grävskoporna rullar in i exploateringsområdet. Vi står nu inför samma problem, fast i mycket större skala. Hur vi skall bli bättre på att på ett populärt sätt föra ut viktiga politiska frågor är något vi bör fundera mycket över. Jag tycker kanske också att ett betydande ansvar ligger på massmedia, som besitter möjligheterna att nå ut till stora grupper av människor. Helt uppenbart har även massmedia vaknat väldigt sent. Frågan är om detta är motiv nog för att skjuta på beslutet om ett EES-avtal. Om vi i dag skulle skjuta upp beslutet ett antal månader -- som det skulle krävas för att tillgodose de önskemål som finns -- skulle det innebära att vi satte inte bara oss själva i svårigheter, utan vi skulle även sätta ett antal andra länder i svårigheter. Länder som litar på att vi skall genomföra den här beslutsprocessen i rimlig tid. Det är inte bara vi som då kommer att stå utanför den inre marknaden ytterligare ett halvår ungefär, utan också våra nordiska grannländer m.fl. Det är ett ansvar som jag tycker att vi inte utan vidare kan ta. Till det kommer naturligtvis de ekonomiska konsekvenserna för oss själva, om det skulle uppstå osäkerhet om huruvida vi tänker komma med i den inre marknaden eller ej. Vi skall inte blunda för att det skulle skapa en mycket svår situation för oss under den kommande våren med kapitalutflöde, med en dålig investeringsvilja i Sverige och med en fördjupad ekonomisk kris. Detta skall naturligtvis inte avgöra vårt handlande, men det är viktigt att ändå ha det i vårt medvetande. Nu skulle de här problemen kanske ändå inte vara skäl nog att fatta beslutet i dag, om det var så att dagens beslut binder oss för en förutsebar framtid i våra relationer till EG, dvs. att vi nu avgjorde hur Sveriges position i Europa skall vara för överskådlig tid. Så ligger det faktiskt inte till. Det behöver i varje fall inte vara på det sättet. Vi skall nu snart påbörja förhandlingar om medlemskap i EG. Om dessa förhandlingar leder till, som jag hoppas, att Sverige så småningom blir medlem i EG förlorar EES-avtalet sin aktualitet. EES-avtalet är bara aktuellt för oss så länge Sverige inte är medlem i EG. Om den här processen däremot inte skulle leda till medlemskap i EG, vilket naturligtvis är fullt möjligt med tanke på det opinionsläge som för närvarande råder, har vi alla möjligheter att på nytt ta upp frågan om huruvida EES är den långsiktiga lösning som vi vill ha i vår relation till EG. Jag tycker att det är rimligt att vi då har en förnyad debatt. Många av dem som är emot ett EG-medlemskap är också emot ett EES-samarbete. Det är naturligtvis skillnad att se EES-samarbetet som en lösning för våra relationer för några år och att se det som en långsiktig lösning. Mycket talar för att vi då kommer fram till att det trots allt är den bästa lösningen med ett forsatt EES-samarbete om Sverige inte kan bli medlem i EG. Det är emellertid något som man kan diskutera när det blir aktuellt, och man kan även folkomrösta om det. Är det fortfarande kontroversiellt är det fullt möjligt att genomföra en folkomröstning om EES-avtalet, om vi inte blir medlemmar i EG och måste hitta en annan långsiktig lösning för våra relationer och för vår position i Europa. Jag tycker att det beslut som skall fattas i dag överdramatiseras. Beslutet är inte oåterkalleligt, utan det är framför allt fråga om en lösning av våra relationer till EG under de närmaste åren. Vi kommer att återkomma till frågan om hur våra långsiktiga relationer skall utvecklas, och då skall svenska folket uttala sin åsikt. Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att det föreligger en mycket stor enighet i EES utskottet omkring det betänkande som vi nu skall besluta om. Visserligen finns det några socialdemokratiska och några nydemokratiska reservationer. I vad gäller de socialdemokratiska reservationerna skulle jag i varje fall vilja säga att dessa är av kosmetisk art, i synnerhet reservationen på livsmedelsområdet. Om man jämför vad som står i den socialdemokratiska reservationen och vad som står i utskottsmajoritetens text ser man en påfallande likhet. Vi är alltså helt ense om att ha en hög ambitionsnivå när det gäller konsumentfrågorna på det livsmedelspolitiska området och att inte onödigtvis ta bort några svenska regler som är till för att skydda konsumenterna. Skillnaden är endast att majoriteten litar på att regeringen driver de här frågorna utan några några särskilda påpekanden från riksdagens sida, medan oppositionen, kanske inte helt oväntat, är mer misstänksam mot regeringen och har begärt ett tillkännagivande. Det är egentligen den enda skillnaden, och den är inte särskilt stor. Sammanfattningsvis, herr talman, tycker jag att vi med gott samvete kan fatta beslut med anledning av det betänkande som EES-utskottet kommit fram till, därför att det är väl genomarbetat. Det är också viktigt för Sveriges utveckling att under de närmaste åren bli en del av den inre marknaden.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

Herr talman! Jag tycker det är ett bedrövligt resonemang som Pär Granstedt för, och som jag tror är belysande för den process som vi står inför. Det är ju ett faktum att EES-avtalet i sig självt har diskuterats så litet. Det beror ofta just på den koppling som Pär Granstedt gör, nämligen att visserligen är detta ett avtal med brister, det är vi överens om, med en del negativa konsekvenser -- det finns en hel del oklarheter kvar med avtalet som inte är utredda -- men eftersom detta endast är ett övergångsarrangemang behöver vi inte fördjupa oss i dessa detaljer nu, utan kan uppskjuta det arbetet. Vi kan ta ställning därtill först om det i en kommande folkomröstning om ett antal år -- vi vet inte ens hur många år -- visar sig att en majoritet av det svenska folket säger nej till ett medlemskap. Då skall vi granska EES-avtalets giltighet. Det vi skall fatta beslut om i dag är EES-avtalet. Om riksdagen i Sverige och alla andra länder säger ja till EES-avtalet blir det verklighet, Pär Granstedt. Det är en verklighet som vi skall leva med under en tidsperiod som varken Pär Granstedt eller jag kan överblicka i exakt antal år, eftersom vi inte vet hur processen mot en fördjupad integration bland EG:s medlemsländer kommer att fortskrida. Vi vet inte heller om den svenska folkomröstningen blir av 1994, 1995, 1996 eller 1997. Vi vet inte om utfallet av omröstningen blir ett ja eller ett nej. Vi måste alltså i dag att ta ställning till EES-avtalet såsom ett självständigt avtal, med de fel och brister det har. Vi har att väga de fördelar och de nackdelar som finns. Det skall inte ske i skenet av ett eventuellt medlemskap, utan EES-avtalet skall betraktas som en självständig, politisk produkt.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att EES avtalet blir verklighet om vi nu godkänner det och alla andra också gör det. Jag tycker att det är bra. Det finns ändå anledning att påpeka att demokratin fungerar i detta land. Det finns hela tiden möjligheter att diskutera avtalet, att långsiktigt pröva om det är en lösning som vi vill ha för framtiden eller om det finns andra lösningar. Politiken är inte statisk. Det här är ett stort steg i rätt riktning. Jag hoppas att processen går vidare till ett svenskt medlemskap. Jag vill ändå peka på att svenska folket är suveränt att avgöra om Sverige skall bli medlem och naturligtvis också i annat fall avgöra vilken relation vi långsiktigt skall ha, om det skall vara genom EES eller något annat. Det svenska folkets suveränitet består efter detta beslut -- det är viktigt att slå fast.
Herr talman! Det är riktigt att det svenska folkets suveränitet består även om det här beslutet fattas och avtalet träder i kraft. Men jag vill påstå att det är i begränsad form, eftersom avtalets konstruktion innebär att vi frånhänder oss möjligheten att fatta politiska beslut om de står i strid med de regler som i dag gäller för den inre marknaden. Det är intressant att se hur Pär Granstedt behandlar det faktum som vi är överens om, att det finns en opinion som anser sig vara överkörd och som inte har fått vara med och diskutera, men som gärna skulle vilja se att frågan fördes ut till en bredare demokratisk analys och process. Pär Granstedt säger att det inte är så farligt, därför att vi senare har möjlighet att ta ställning till de frågor där det i dag råder tveksamheter. Det är ett föraktfullt sätt att se på människors frågor inför EES-avtalet. Demokratin fungerar dåligt om man inte säger: Okej! Nu tar vi ett halvår på oss för att diskutera frågan, och sedan fattar vi beslut. Vi har ett större ansvar för att få till stånd en demokratisk process och ett bra förankrat beslut i Sverige, och det ansvaret väger tyngre än att hålla tidtabellen i förhållande till de andra EFTA-länderna. Det är fråga om var vi har lojaliteten. Jag tycker att vi som politiker i Sverige bör visa lojalitet mot våra väljare.
Herr talman! Jag håller inte med om att det svenska folkets suveränitet består bara i begränsad omfattning. Om man ingår ett internationellt avtal är det självklart att man gör det i avsikt att hålla det, och då skall man inte fatta beslut som strider mot det avtalet. Det är en allmän grundregel. Jag hoppas att även Vänsterpartiet anser att man skall hålla avtal som ingås. Det borde inte vara kontroversiellt. Den grundläggande suveräniteten är att vi själva bestämmer om vi skall fortsätta med avtalet eller avbryta denna samverkan. Om vi skulle komma fram till att det inte är bra har vi möjlighet att gå ur samarbetet. Jag tror att vi kommer att upptäcka att det är bra, och jag tror inte att svenska folket skulle vara berett att betala priset för att stå utanför den inre marknaden. Men där kan vi ha olika uppfattningar. Vad som är grundläggande och som vi borde vara överens om är att svenska folket har, via sina valda ombud och via folkomröstningar, möjlighet att också långsiktigt avgöra Sveriges position i Europa. Det kan gälla om Sverige skall vara medlem i EG, om vi skall stå utanför och ha ett EES-avtal eller om vi helt och hållet skall stå utanför den inre marknaden och försöka klara oss själva bäst vi kan. De tre alternativen ligger framför oss, och svenska folket har alla möjligheter att avgöra vilken långsiktig väg vi skall gå. Beslutet i dag tar inte bort svenska folkets möjlighet att långsiktigt bestämma vilken roll Sverige skall ha i Europa.

Herr talman! Riksdagen debatterar i dag och skall besluta om det mest omfattande avtal som någonsin träffats i riksdagens historia. Det skulle inte vara meningsfullt att försöka redogöra för Kristdemokraternas inställning till EES-avtalet utan att samtidigt beröra den bakomliggande idén med samarbetet mellan de europeiska staterna. De ideologiska utgångspunkterna väger mycket tungt för kds engagemang i den framtida Europapolitiken.

Många för också debatten utifrån ett mycket egoistiskt perspektiv, där vi i varje ögonblick skall dra maximala fördelar av samarbetet. Vidare förespeglas att våra svenska avsikter och lösningar alltid skulle vara de bästa och de ädlaste. Jag är övertygad om att detta är att underskatta de europeiska folkens mål och ambitioner. Det sakliga innehållet i EES-avtalet har inte varit utsatt för någon mera allmän kritik. Detta beror sannolikt på att avtalet är mycket omfattande och krävande att tränga in i för både allmänhet och journalistiska debattörer. Detta kan vi bara beklaga, då avtalets innehåll mycket väl tål att granskas på alla punkter. Det faktum att alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet är positiva till avtalets innehåll har naturligtvis gjort att detta inte har samma politiska sprängkraft. Tyvärr har detta lett till att en opinion har vaknat upp i elfte timmen och nu framför kritik mot avtalet. Det är kritik som främst riktar in sig på avtalets existens, dess handläggning och den tidsmässiga beslutsprocess som riksdagen har använt. Vår mening är ändå att riksdagen har tillsatt erforderliga resurser genom EES-utskottet, så att vi har fått ett bra underlag för att ta ställning till om avtalet har en rimlig balans mellan fördelar och nackdelar för vårt land. De riksdagsledamöter som inte är nya i riksdagen, bl.a. Gudrun Schyman, har haft goda möjligheter att följa avtalets framkomst, genom de rapporter som erhållits från EFTA delegationen och andra arbetsgrupper som följt förhandlingarna under flera år. Det har kritiserats att vi genom EES-avtalet i praktiken underordnar oss en övernationell lagstiftning på de områden som avtalet omfattar. Detta är naturligtvis riktigt och ett principiellt tungt steg att ta för ett självständigt och frihetsälskande folk som vårt. Men det är ju paradoxalt att det bl.a. är detta som vi vill åstadkomma med Europasamarbetet, nämligen att en övernationell instans skall hjälpa oss att fatta de politiska beslut som vi i dag inte förmår göra på nationell nivå. Det är beslut som är gränsöverskridande och kan underlätta fri rörlighet för varor, människor, kapital och tjänster samt kan underlätta det gränsöverskridande miljöarbetet. Enligt vår mening lämnar inte Sverige bort någon normbildning som minskar vår nations möjligheter att bibehålla eller utveckla vår kulturella, sociala eller miljömässiga särart och profil inför framtiden. En av de mest krävande lagarna som vi hämtar från EG är den för oss nya konkurrenslagstiftningen, som blir lika med EG:s. I flera olika näringsgrenar är det i dag så att den svenska marknaden är för liten i förhållande till de allt större företagen. Detta leder till att vi får allt fler monopol och duopolmarknader med höga prisnivåer som följd. Genom den nya lagen förbjuds företagen att utnyttja sin ställning på marknaden och vi får konkurrens också över nationsgränserna. En levade konkurrens är den bästa kända metoden att sänka priserna och höja kvaliten, vilket är ett viktigt konsumentintresse. Genom de svenska företag som klarar konkurrensen på den svenska marknaden har vi goda förutsättningar för att nå en tillväxt för den svenska exportmarknaden. Detta bör öka våra förutsättningar för en högre sysselsättning och en god utveckling för att kunna bibehålla vår ekonomiska standard. EES-avtalet ger svenskt näringsliv tillgång till den s.k. inre marknaden bestående av ca 380 miljoner innevånare. Handelsutbytet med dessa länder är i dag ca 73 % av den svenska exporten. Marknaden väntar inte på ytterligare svenska produkter, men om våra företag är minst lika duktiga som de europeiska företagen, är expansionsmöjligheterna mycket stora. Den inre marknaden står öppen utan tullavgifter, kvantitativa begränsningar och ett minimum av tekniska handelshinder. Jag ser i framtiden, vid ett medlemskap, stora möjligheter till resursbesparingar i Europa. Om ett kommande säkerhetspolitiskt samarbete inom EG kan leda till att länderna sitter ner och rationellt kommer överens om hur de känsliga gränserna skall försvaras och vem som skall göra detta, skulle vi kanske kunna undvika stora överlappningar i militära resurser som vi i dag har i Europa och därmed väsentligt reducera den militära rustningen. Om detta kan följas av friare handel med försvarsmaterial inom EG, kan vi avsevärt minska denna produktion i varje enskilt land. Vi kristdemokrater är väl införstådda med nödvändigheten av ett tillräckligt starkt försvar. Men vi är mycket angelägna om att med bibehållen säkerhet kunna minska de militära kostnaderna för att kunna använda dessa samhällets pengar till satsningar på exempelvis sjukvård, äldreomsorg, pensioner m.m. Samverkan och förtroendeskapande åtgärder i Europa kan ge oss möjligheter att spara och omfördela resurser. EES avtalet är ett första steg i denna riktning. Varken genom EES-avtalet eller ett kommande medlemskap i EG kan Sverige med sina 8 miljoner innevånare tillskansa sig någon maktposition i Europa, vilket inte heller skulle vara rimligt. En möjlighet till ett betydande inflytande kan vi emellertid få om vi med duktiga medarbetare engagerar oss i de olika gemensamma arbetsgrupperna som vi får tillträde till redan genom EES-avtalet. Det gäller exempelvis informationsteknik, utbildning, socialpolitik, miljö m.m. Vi kristdemokrater vill gärna lyfta fram dessa mjuka delar i EES-avtalet som angelägna. Där kan vi både ge och erhålla kompetensutveckling. Vidare är det viktiga plattformar för förtroendeskapande åtgärder länderna och folken emellan. Vilken roll kan EES-avtalet få för Sveriges utveckling? Vi kan betrakta avtalet som ett stort steg till ett medlemskap i EG eller, om vi så vill, som ett väntrum till fullt medlemskap i EG. Men det har sagts mig att avtalet också kan leva vidare och stå på egna ben om i väljer att inte bli medlemmar i EG. Det kan leva vidare tills dess att det åldras och därmed blir inaktuellt. Vidare kan avtalet sägas upp på två tre år. Det innebär att flexibiliteten kring avtalet är mycket stor. Väljer vi att inte bli medlemmar i EG måste vi i dag ta ansvar för den dag då avtalet blir inaktuellt. Om då övriga EFTA-länder har blivit EG-medlemmar kan det bli svårt för Sverige att åstadkomma ett bra frihandelsavtal med EG. Det är då vi får betala priset för att stå utanför. Ett nej innebär inte en oförändrad situation, utan en risksituation där vi, enligt min mening, står alltför ensamma. Vi kristdemokrater menar att den konstruktion och flexibilitet som avtalet har gör att det är mycket lämpligt att med EES-avtalet prova på Europagemenskapen. Det ger oss ett bra underlag för ett klokt ställningstagande vid folkomröstningen 1994. Om det fungerar bra talar det för ett medlemskap. Fungerar det dåligt ger det också ett bra beslutsunderlag. Kds riksdagsgrupp gör bedömningen att EES avtalet är en bra väg att börja vandra på. Självklart består den av både för och nackdelar och även risker som ingen kan förutse. Men framför allt ger den utvecklingsmöjligheter i gemenskap med de övriga europeiska folken. Ytterst handlar det om tilltro eller misstro till en utveckling. Vår bedömning är att vi också får de medel som behövs för att lösa de kommande problem som vi alltid kommer att möta utmed en sådan färdväg framöver. Herr talman! Jag yrkar bifall till EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1.

Herr talman! Detta är en stor och betydelsefull dag. Riksdagen skall i dag ta ställning till avtalet om ett europeiskt, ekonomiskt samarbetsområde. Det är det mest omfattande avtal som Sverige någonsin har ingått med något annat land eller länderområde. Det är kanske också värt att påpeka att det är det mest omfattande avtal som EG någonsin har ingått med något annat land eller länderområde. EES-avtalet är ett betydelsefullt avtal i sig, men det kan också ses som ett viktigt steg i riktning mot svenskt medlemskap i EG. Det är en milstolpe i utvecklingen av vårt samarbete med våra viktigaste ekonomiska samarbetspartner i Europa. Det är en ny byggsten i arbetet på att bygga det nya Europa -- ett Europa präglat av fred, frihet och ökat samarbete över gränserna mellan alla Europas länder. Herr talman! Jag erkänner gärna att det är uppgiften att göra Europa till ett tryggt hem för framtida generationer som är den starkaste drivkraften bakom mitt engagemang i Detta avtal öppnar den stora EES-marknaden med 380 miljoner invånare för fri och öppen konkurrens. Det är av avgörande betydelse för vår exportindustri och för vårt exportinriktade näringsliv. Detta gynnar såväl små som stora företag. Det skapar världens största ekonomiska samarbetsområde och det innebär stora fördelar för landet. Vidare innebär det att väsentligt förbättrade förutsättningar skapas för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd. Även det nordiska samarbetet förstärks. Ett stort steg tas i riktning mot att förverkliga tanken på Norden som hemmamarknad. Det innebär också att vi inom en vidare europeisk ram kan förerkliga väsentliga delar av det NORDEK-samarbete som vi tidigare misslyckades med. Jag kan också utifrån erfarenheterna från EES förhandlingarna försäkra att knappast något har verkat så stimulerande för kontakterna mellan de nordiska länderna som just förhandlingarna om EES-avtalet, och nu förberedelserna för medlemskap i EG. EES-avtalets kärna är de fyra friheterna, som ger möjlighet till medverkan i väsentliga delar på lika villkor i EG:s inre marknad. Men det spänner också över en rad andra viktiga samhällsområden: forskning och utveckling, utbildning, miljö, sociala frågor, konsumentskydd, små och medelstora företag och turism, för att nämna några av de viktigaste. Genom EES-avtalet får medborgarna i vårt land helt andra möjligheter än hittills att arbeta, studera och bosätta sig i andra europeiska länder. Detta innebär ökad rörlighet över gränserna och större frihet -- en möjlighet för oss. Jag tänker i detta sammanhang inte minst på ungdomars möjligheter att vinna nya kunskaper och erfarenheter och att få kontakter med medborgare i andra europeiska länder. När detta är sagt vill jag givetvis säga att inte alla delar i detta avtal är precis som vi skulle vilja ha dem. Varje förhandling, och det gäller inte minst en förhandling av denna omfattning, innebär naturligtvis ett givande och ett tagande. Det finns förvisso detaljer som kan kritiseras i avtalet. Jag medger gärna att jag gärna hade sett att vi hade fått bättre bestämmelser i bl.a. de delar som avser de institutionella förhållandena, möjligheterna till inflytande på den fortsatta utvecklingen. Men när det är sagt vill jag säga att detta i allt väsentligt är ett avtal som svarar mot de riktlinjer som riksdagen drog upp redan 1988. Dessutom, såsom deltagare i EES, skall vi driva fram förbättringar av avtalet och driva fram förändringar som svarar mot våra intressen. Vi skall föra en politik som ger uttryck för våra värderingar och som ger uttryck för vår egen politik på alla de områden som omfattas av avtalet. Herr talman! Det som Gudrun Schyman säger är enligt min mening präglat av groteska överdrifter. Hon påstår att detta avtal har behandlats under stor brådska och att detta ifrågasätter hela behandlingen av avtalet. Jag tycker att Nic Grönvall i sitt inlägg mycket väl och mycket illustrativt redovisade den noggranna hantering som avtalet har genomgått alltsedan förberedelserna någon gång under 1988. Det var i diskussionerna då som grunden lades för det arbete som nu har lett fram till ett avtal. Under förhandlingarnas lopp -- under en treårsperiod, eller en fyraårsperiod om man räknar in förberedelserna -- har arbetet fortlöpande redovisats här i riksdagen av min företrädare Anita Gradin, som har spelat en central roll för tillkomsten av detta avtal, och senare av mig. Vi har på andra sätt förmedlat information om avtalet och alla dess komponenter genom ett antal faktaskrifter och genom mer populärt material men också genom utförliga grönböcker som Gudrun Schyman nu har gjort sig lustig över och jämfört med en telefonkatalog. Gudrun Schyman, det behövs ett både-och i detta sammanhang, både lättillgängligt material och mer ingående och utförligt material som experterna kan ha tillgång till. Dessutom förstår jag inte liknelsen med en telefonkatalog. Om man skall söka efter ett telefonnummer till en viss person eller till ett företag räcker det inte med en populärversion som anger medeltalet av alla telefonnummer, utan då behöver man en hel telefonkatalog. Dessutom, Gudrun Schyman, slutförhandlades detta avtal i väsentliga delar redan under förra året. Men sedan fick vi omförhandla en del av avtalet, nämligen den institutioinella delen. Avtalet förelåg i februari i år. Nu säger Gudrun Schyman att det inte finns några möjligheter att ta ställning till detta, att riksdagen inte har kunna behandla det hela och att det har varit så svårt. Och så griper hon sig an ett antal argument som riktar in sig på formalia när argumenten tryter i sak. Men, Gudrun Schyman, i dag skriver vi ju november. Redan den 11--12 april ansåg sig rörelsen Nej till EG, i vilken Gudrun Schyman intar en framträdande plats, kunna ta ställning till EES-avtalet och sade ett rungande nej till EES-avtalet. Kan riksdagen då inte ta ställning sex månader senare, i synnerhet som riksdagen under hela arbetets gång har hållit sig noggrant informerad även om de hemliga delarna i de utskott som har sysslat med dessa frågor? Nej, det som vi hör här i dag från Gudrun Schyman är nog mindre ett uttryck för ärligt uppsåt eller för Gudrun Schymans notoriska motstånd mot EES avtalet, utan snarare ett uttryck för att Vänsterpartiet är splittrat i denna fråga. Herr talman! Det är med största tillfredsställelse som jag konstaterar att riksdagens EES-utskott i sitt betänkande över EES-avtalet så tydligt visar på fördelarna med detta avtal. Utskottet pekar bl.a. på den fria rörlighet för medborgarna i Sverige som detta avtal leder till. Vidare framhålls i betänkandet att samarbetet inom EES kan leda till en bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Utskottet pekar särskilt på att en öppen marknad för offentlig upphandling kan bli av särskilt stor betydelse för viktiga branscher i det svenska näringslivet. Avskaffandet av handelshinder för varor och för tjänster ökar de små och medelstora företagens exportmöjlighter. Jag ansluter mig helt till dessa bedömningar, och jag hoppas, som flera talare före mig, att just viktiga delar av utskottets yttrande skall kunna göras tillgängliga för en bred allmänhet. Jag tror att det skulle tjäna ett viktigt informationssyfte. EES-avtalet bör ge viktiga impulser till svenskt näringsliv, till stora, medelstora och små företag i olika branscher och i alla delar av vårt land. En ökad konkurrens kan naturligtvis innebära ökade påfrestningar, åtminstone på kortare sikt och för en del företag. Men de chanser till ökad export, och därmed flera jobb i Sverige, som den öppna konkurrensen på den stora Europamarknaden ger, innebär så klara fördelar att jag känner mig helt övertygad om att de positiva följderna mycket klart överväger. EES-avtalet kan därmed också ses som ett viktigt instrument, ett viktigt led, i regeringens politik för att bryta stagnationen och återge Sverige en stark och växande ekonomi. Jag vill också instämma i utskottets konstaterande att EES-avtalet inte begränsar allemansrätten eller försämrar kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Det är tvärtom min övertygelse att en återvunnen ekonomisk tillväxt, som EES avtalet säkert kommer att bidra till, är en helt avgörande förutsättning för att kvinnor såväl som män skall få en trygg sysselsättning och för att vi skall kunna klara välfärden. Det är min förhoppning att avtalet skall kunna träda i kraft vid årsskiftet. Men det är klart att det finns risk för förseningar, bl.a. förseningar av mer teknisk art i och med att det kan hända att parlamentet i något eller några EG eller EFTA länder får någon eller några månaders förseningar. Vi vet ännu inte det, men det finns risk för det i några länder. Och vad värre är: Det finns ett orosmoln knutet till den folkomröstning som skall hållas i Schweiz den 6 december. Om avtalet då skulle röstas ner, innebär det en försening för alla de andra 18 länderna, som till helt övervägande del redan har godkänt avtalet. Då måste avtalet omförhandlas i en regeringskonferens, och då förlorar vi i varje fall ett halvår. Låt oss hoppas att detta icke inträffar. Herr talman! Även om EES-avtalet innebär stora fördelar för vår ekonomi och för vårt samarbetete med EG och EFTA-länderna, som tillsammans svarar för -- för att ta ett exempel -- omkring två tredjedelar av vår utrikeshandel, kan det här avtalet i det långa loppet inte utgöra ett alternativ till fullt medlemskap i EG. Det beror på att det här avtalet inte innefattar en rad viktiga samarbetsområden. Det gäller, för att ta några exempel, viktiga delar av regionalpolitiken. Det gäller jordbrukspolitiken. Det gäller den gemensamma handelspolitiken. Det gäller tullunionen. Det gäller valutasamarbetet. Det gäller det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Ett annat viktigt skäl till att medlemskap är en bättre lösning för Sverige på sikt är att vi endast genom medlemskap kan få fullt politiskt inflytande över framtida viktiga beslut som rör utvecklingen i vårt land. Det här minskar emellertid på intet sätt betydelsen av EES-avtalet som grundval för vårt samarbete med EG under de närmaste åren. EES-avtalet blir en mycket betydelsefull plattform för ett framtida samarbete, en förberedelse för detta som är av mycket stort värde. Herr talman! Till slut: Jag noterar med stor tillfredsställelse att det finns en mycket bred enighet bakom EES-avtalet i EES-utskottet och de andra utskott som har behandlat avtalet. Det är alltså min förhoppning att också riksdagen efter denna debatt med stor majoritet godkänner Sveriges anslutning till EES-avtalet och att det, liksom hittills, även i fortsättningen finns en bred förankring för vårt fortsatta agerande såväl när det gäller tillämpningen av det här EES-avtalet som när det gäller förberedelserna för medlemskap. Det är ett arbete som i sig är av största vikt. Men det är också ett led i ansträngningarna att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet -- ett arbete som ytterst syftar till att ge oss möjligheter att fullt ut medverka i arbetet på att bygga det nya

Herr talman! Ulf Dinkelspiel räknade upp en lång rad mycket viktiga områden, där Sverige och Sveriges regering skall verka aktivt på det nya EES avtalets arena. Men han nämnde inte konsumentpolitiken. Det tycker jag ytterligare stärker den reservation som vi socialdemokrater har på den här punkten. Jag hoppas att vårt agerande också kommer att leda till att den svenska regeringen och riksdagen samlar sig kring konsumentpolitiken. Jag begärde emellertid ordet för att ställa en annan fråga. Ulf Dinkelspiel berörde själv de problem som kan komma efter denna kvälls beslut, som vi ju hoppas på, om Sveriges deltagande i EES-avtalet. Det kan haka upp sig tekniskt i riksdagen i andra länder. Avtalet skall ju ratificeras överallt. Det kan naturligtvis i värsta fall bli ett nej i något land, t.ex. i Schweiz. Hur kommer den svenska regeringen att agera för att man i realiteten skall kunna åstadkomma en snabb omförhandling med nya ratifikationer i alla länder och i Europaparlamentet under våren? Klarar man inte det, finns det en stupstock den 1 juli. Då faller avtalet. Om man icke skulle hinna fram till den 1 juli, tvingas man förhandla fram en ny stupstock. Då kan det ha gått långt in på nästa års höst eller vinter innan ett avtal eventuellt kan komma till stånd. Det är inte så, som kritikerna ofta gör gällande, att vi kan ansluta oss fram till den 1 juli. Är det någon som säger nej, blir avtalet icke verklighet för de andra heller. Jag för min del tror, herr talman, att skulle den obehagliga situationen vara ett faktum att svenska företag bleve diskriminerade på den gemensamma, harmoniserade marknad i EG som hur som helst startar i början av nästa år, kommer debattläget i Sverige att kraftigt svänga. De kritiker som i dag är rädda för EES kommer då kanske att vara ännu oroligare för den arbetslöshet, den företagsutflyttning och de mycket stora ekonomiska svårigheter som vårt land kan komma att ställas inför om detta avtal icke blir verklighet. dvs. om något land säger nej -- snabbt och aktivt agera för att det blir en snabb omförhandling under nästa vår, så att diskrimineringen av svensk ekonomi och svenska företag blir så liten som möjligt.

Herr talman! Mats Hellström sade att jag icke nämnde konsumentfrågorna i mitt anförande, och han tog det till intäkt för att vi inte skulle fästa avseende vid de frågorna. Låt mig till det endast säga följande. För det första nämnde jag konsumentfrågorna när jag räknade upp olika områden. För det andra avser vi att fortsättningsvis lägga stor vikt vid konsumentfrågorna också i det europeiska samarbetet. När det gäller Mats Hellströms andra fråga vill jag säga att jag delar hans oro. Den oron knyter sig framför allt till den schweiziska folkomröstningen. Det är bara där som jag ser ett problem. Det andra kan leda till någon eller några månaders försening. Men vi ser icke på något annat håll någon som helst risk för att avtalet fälls. Skulle det dock bli ett nej i den schweiziska folkomröstningen den 6 december, är det angeläget med ett skyndsamt agerande både från vår sida och från alla andra medverkande länders sida. Under sådana omständigheter avser vi, herr talman, att redan dagen därpå begära att regeringskonferensen inkallas så snart som möjligt med sikte på att snarast omförhandla avtalet i tillämpliga delar för att det sedan så snabbt som möjligt skall kunna godkännas i resp. parlament. Det kan jag försäkra, Mats Hellström!

Herr talman! Vad gäller det här med telefonkatalogen sade jag, Ulf Dinkelspiel, att jag citerade en skribent som i en tidning skrev att han ansåg att grönböckerna var lika användbara som telefonkatalogen om man letade efter ett faxnummer. Ulf Dinkelspiel tycker att det är groteskt att påstå att det här beslutet innebär att man har för bråttom. Det innebär ju också att Ulf Dinkelspiel säger att en växande opinion utanför det här huset är grotesk. Jag vill inte hålla med om det. Jag tycker att det är rimligt att, som många människor i dag gör, kräva att få veta mer om vad det här avtalet innebär innan beslut fattas. Jag tycker inte att det är groteskt på något sätt. Alla har inte haft möjlighet att under de nio år som Nic Grönvall tidigare har redogjort för i detalj följa det här. Resultatet av avtalet har inte varit känt så länge och inte heller ute varit föremål för debatt. Några analyser har inte gjorts. Konsekvenserna av avtalet har alltså inte belysts tillräckligt. Det är just det som vi tar upp i vår motion. Vi har pekat på att det finns en mängd områden som inte är tillräckligt analyserade. Det gäller miljöskydd, arbetsrätt, frågan om offentlig upphandling, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, konsekvenserna av en förändrad trafikpolitik, frågor om offentlighetsprincip och meddelarskydd och den fråga, som restes i går i den offentliga debatten, om tryckfrihetsförordningens ställning i förhållande till EES-avtalet. Det finns en mängd frågetecken. Det är konkreta frågor som ställs. Jag undrar varför vi inte kan få svar på de frågorna innan vi fattar beslut. Om det dessutom är som Ulf Dinkelspiel säger, att det inte finns några problem, borde det ha varit möjligt att på ett tillfredsställande sätt ge de här svaren i god tid innan vi skall fatta beslutet. Men när detta inte har gjorts -- vi kan strunta i skälen till det -- kunde vi åtminstone ta oss tid att få fram de här beskeden ordentligt. Jag vet inte vad man är rädd för, måste jag säga. Varför vill man inte på ett genomgripande sätt belysa konsekvenserna av avtalet och ställa det till öppen diskussion, så att människor själva får väga fördelar och nackdelar mot varandra? Vi är ju överens om att det finns både fördelar och nackdelar. Vi anser att de konstitutionella frågorna, demokratifrågan, har så stora nackdelar att det inte går att säga ja. Men låt andra också få debattera!
Herr talman! Jag noterar för det första att Gudrun Schyman vidhåller sin kritik och sin beteckning av grönböckerna som varande av icke något värde. Jag vill försäkra att för alla dem som har velat sätta sig in noga i avtalet, och de är väldigt många, har de här grönböckerna varit av mycket stort värde. Jag medger gärna att de måste kompletteras med annat material, och har kompletterats med annat material, som skall vara mer lättillgängligt. För det andra talar hon om att man borde ha informerat om avtalet. Vi har, och det gäller även den förutvarande regeringen, försökt att sprida kunskap om EES-avtalet under hela avtalsförhandlingens gång. Jag vill gärna säga att det många gånger i den här kammaren har fällts mycket erkännsamma ord just om våra informationsinsatser på det här området. Men det är alldeles uppenbart att det kan göras mer. När det gäller information finns det alltid utrymme för fler insatser. Det finns begränsade resurser, men jag kan försäkra Gudrun Schyman att vi kommer att fortsätta vårt informerande. Vi kommer att intensifiera vårt informerande. Inte minst kommer vi att ta lärdom av eventuella brister när vi nu förbereder medlemskapsförhandlingarna. Öppenheten under förhandlingarna har varit väldigt stor gentemot allmänheten. När det gällt de hemliga delarna har den varit stor även mot berörda ledamöter i EES-utskottet. Mats Hellström frågade var Gudrun Schyman hade varit under förhandlingarna. Jag kan försäkra att jag har mött Gudrun Schyman i väldigt många sammanhang under de år som har gått. Gudrun Schyman har vältaligt och mångordigt argumenterat för sin sak. Jag har argumenterat för min. Jag utgår ifrån att även Gudrun Schymans argumentering har grundat sig på fakta. Jag vill också säga att EFTA-delegationen löpande har redovisat förhandlingarnas gång, även de hemliga delarna. Gudrun Schyman har genomgående deltagit i de här övningarna under den tid som hon har suttit i EFTA-delegationen. Jag vill alltså påstå att hela den här processen har präglats av öppenhet och en strävan att sprida information. Man kan aldrig åstadkomma tillräckliga resultat. Det kan säkert göras ännu bättre. Vi skall ta lärdom av de brister som finns. Men att gå till så groteska överdrifter som Gudrun Schyman har gjort anser jag vara oförlåtligt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi värderar det faktum att det är brister i informationen och att det är brister i avtalet, såsom det är utformat, olika. Det innebär att vi har olika syn på frågan om demokrati i det här fallet. Det har också, Ulf Dinkelspiel, under avtalsförhandlingarnas gång gjorts konsekvensanalyser på de olika departementen, inom olika sakområden. Det är uppgifter som inte har varit tillgängliga, som har sekretessbelagts med hänvisningen att förhandlingar pågår. Jag vill passa på att fråga nu, Ulf Dinkelspiel: Kan allt material som tagits fram som underlag för förhandlingar -- alla konsekvensanalyser gjorda på olika politiska sakområden, analyser som tidigare har varit sekretessbelagda och där man till mig tidigare har sagt att man skall överväga om de papperen kan släppas -- nu offentliggöras? Det är en enkel fråga som jag väldigt gärna skulle vilja ha ett svar på. Sedan måste jag också ställa frågan: Anser inte Ulf Dinkelspiel att det faktum att vi genom att säga ja till avtalet frånhänder oss möjligheten att fatta politiska beslut som strider mot EG:s regler innebär en inskränkning av våra demokratiska rättigheter? Är inte baksidan av de s.k. fyra friheterna just ofriheten att i en demokratisk process fatta politiska beslut som strider mot avtalet och som strider emot de regler som följer av avtalet, även om vi anser att vi har goda skäl med hänvisning till miljö, säkerhet, hälsa, regionalpolitik eller arbetsmarknadspolitik? Uppfattar inte Ulf Dinkelspiel detta som en inskränkning i de politiska möjligheter som vi har i dag i Sverige? Dessa beslut flyttas från riksdagen eller fullmäktigeförsamlingen, och avgörandet av sådana frågor där det blir kollisioner fälls i praktiken i EG-domstolen, EES-domstolen eller några övervakningsorgan inom EES eller EG. Innebär inte detta en positionsförflyttning från en politisk process till att juridiken i praktiken tar över de politiska besluten? Detta har mycket seriösa statsvetare pekat på. Man säger att detta är en förändring av det demokratiska skick som vi är vana vid. Det är en positionsförflyttning, som de menar, och det instämmer jag i, borde ha diskuterats mycket grundligt innan man ger sig in på den.
Herr talman! Jag har fyra kommentarer. För det första: Varje seriös statsvetare vet att varje internationellt mellanstatligt avtal innebär en inskränkning av suveräniteten. Har vi ingått ett internationellt avtal, är vi bundna av det avtalet och kan inte fatta beslut som står i strid med detta med mindre vi säger upp avtalet. Det gäller på alla områden. Det gäller naturligtvis hälsa och miljö till de delar vi är bundna av EES-avtalet eller av precisa bestämmelser. Då måste vi inom avtalets ram verka för förändringar. Men i många avseenden, på väldigt många punkter när det gäller de här områdena och på arbetsmarknadsområdet i alla väsentliga delar, är vi inte bundna av EES avtalet i den meningen, att det antingen är fråga om minimiregler eller är fråga om att avtalet över huvud taget inte omfattar dem.

Det betyder att allt väsentligt material finns tillgängligt. Sedan är det varje myndighets sak -- jag kan inte svara för de enskilda myndigheternas agerande -- att avgöra om uppgifter bör sekretessbeläggas eller inte. Enligt min mening finns det inte skäl att göra det. För det tredje: Gudrun Schyman säger att våra demokratiska värderingar skiljer sig åt. Ja, det gör de säkert.

Herr talman! Innebär inte det faktum att man inför en fotbollsmatch kommer överens om gemensamma regler en orimlig inskränkning i lagens möjligheter att agera? Om man har kommit överens om vissa regler som skall gälla båda lagen, så får man t.ex. inte springa utanför planen, inte ta bollen i händerna osv. Är det inte orimligt, herr statsråd, att gå med på sådana regler och acceptera den typen av inskränkningar i handlingsfriheten för lagen? Jag skulle vara tacksam för ett utförligt svar på frågan. Jag vill ta upp en något mera allvarlig sak om den information om EES-avtalet som regeringen tänker medverka till att få ut när avtalet en gång är godkänt, klart och skall börja tillämpas. Självfallet är det viktigt att tillämpningsbestämmelserna kommer ut snart så att alla berörda grupper får ta del av dem så fort som möjligt. Vad avser regeringen göra för att så sker? Ulf Dinkelspiel har också gett till känna att det inför medlemskapsförhandlingarna är regeringens avsikt att ytterligare förbättra informationsmaterialet till allmänheten. Jag är medveten om att det ligger något utanför det som vi just nu diskuterar, men i den mån statsrådet vill lätta på slöjan och berätta litet hur det skulle gå till, tror jag säkert att det finns intresserade åhörare i denna kammare.

Herr talman! När det gäller information om tillämpningsföreskrifter till EES-avtalet delar jag helt Hadar Cars uppfattning att vi så snart som möjligt bör se till att erforderligt material går ut. Vi arbetar på en grönbok, som skall ta upp alla de nya direktiv och förordningar som blir aktuella i sammanhanget. Vi avser också att presentera dem i en mer lättillgänglig form. Jag kan försäkra att vi gör allt vi kan på den här punkten för att se till att det går ut så bred information som möjligt om att materialet finns tillgängligt. Beträffande frågan om att förbättra informationen under medlemskapsförhandlingarna vill jag säga att jag funderar över ett antal olika åtgärder, och jag kan redan nu nämna några. För det första avser vi att gå ut med ännu mer informationsmaterial, både sådant som är mera lättillgängligt och sådant som i första hand är avsett för experterna såväl under förberedelserna som under förhandlingarnas lopp. För det andra planerar vi en rad andra aktiviteter, som seminarier och telefonslussar, för att göra materialet och informationen mer lättillgängliga för allmänheten. Vi kan också komma att pröva nya medier för detta.

För det fjärde avser jag att ge instruktioner till myndigheterna, liksom kanslihuset, att under arbetet iaktta största möjliga öppenhet. Det här är några exempel på åtgärder som jag avser vidta för att bidra till en ännu bättre informationsverksamhet och en ökad öppenhet under medlemskapsförhandlingarna. Detta gör jag med sikte på att när den dag kommer, säg om två år, då svenska folket i folkomröstning skall ta ställning till frågan om ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EG skall ingen kunna säga: Jag hade inte tillgång till tillräcklig information. Det fanns inte tillräckligt underlag för att ta ställning. När det slutligen, herr talman, gäller fotbollen är det möjligt att spela enligt Gudrun Schymans definitioner utan några linjer och utan några som helst mål. Men det blir betydligt mindre roligt både för spelarna och för dem som tittar på. Dessutom är det kanske som med höjdhopp enligt Schymans definition...

Herr talman! Är det inte så att vi egentligen inte riktigt säkert kommer att veta hur EES-avtalet och den inre marknaden fungerar förrän det hela är sjösatt, dvs. förrän det är genomfört i praktiken? Det gäller i alla fall de flesta stora samarbetsprojekt att vi inte riktigt vet hur det fungerar i praktiken förrän man är i gång med det. Det skulle i så fall styrka det som jag försökte redovisa tidigare, att det, om vi av någon anledning skulle misslyckas i vår strävan efter medlemskap i EG, då kan finnas anledning att utvärdera våra erfarenheter från EES-samarbetet och se om det i så fall kan bli en långsiktig lösning för våra relationer med Europa eller om vi skall försöka hitta annat sätt att delta i samarbetet. Jag tror alltså för min del -- det vore intressant att höra statsrådets syn på det -- att föreställningen att vi innan vi påbörjar arbetet skall kunna veta allt om hur det fungerar i praktiken är helt orimlig. Därför är det viktigt att konstatera att vi har möjligheten att ompröva detta samarbete så småningom, om vi finner det befogat. Sedan skulle jag vilja ta upp en annan fråga. Vi räknar med att samarbetet kommer att ge oss betydande fördelar för vår ekonomiska utveckling. Det är viktigt att se till att dessa fördelar blir någorlunda jämnt fördelade över landet, att det främjar en balanserad regional utveckling i Sverige. Naturligtvis kommer det att leda till strukturförändringar i det svenska näringslivet så att icke-konkurrenskraftiga företag eller företag som har varit beroende av en skyddad hemmamarknad kommer att få svårigheter, medan andra utvecklas väl. Därför är det viktigt att samarbetet paras med en ambitiös svensk regionalpolitik. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från statsrådet till min fråga: Vilken beredskap har regeringen för att verkligen försäkra oss om att frukterna av det här samarbetet fördelas jämnt över landet och att icke någon bygd drabbas på ett orimligt sätt av de strukturförändringar som också kan bli en följd av samarbetet?
Herr talman! För det första vill jag säga till Pär Granstedt att det som han säger är alldeles riktigt. Och det gäller inte bara EES-avtalet, utan det gäller alla internationella avtal. Man vet ju aldrig exakt hur avtalet kommer att fungera när det väl har trätt i kraft. Vi strävar naturligtvis fortlöpande efter att förändra och förbättra avtalet. Detta är ett dynamiskt avtal i den meningen att avsikten är att utveckla avtalet på de områden som omfattas av samarbetet. Inom ramen för detta arbete sker en löpande prövning och omprövning av de olika bestämmelserna. Där håller jag helt med Pär Precis som när man ingår ett äktenskap finns i det här fallet en teoretisk möjlighet att uppsäga ''äktenskapet''. Men jag tycker kanske, Pär Granstedt, att man när man går in i ett avtal eller ett äktenskap inte i första hand skall ägna sig åt att diskutera villkoren för en upplösning. För det andra delar jag när det gäller regionalpolitik helt Pär Granstedts uppfattning, att det som ett led i arbetet på att utveckla Sverige och svensk ekonomi är viktigt att föra en aktiv regionalpolitik. Så långt det någonsin är möjligt har vi under förhandlingarnas lopp sökt försäkra oss om att den svenska regionalpolitiken sådan den nu förs i allt väsentligt skall kunna fullföljas med de bestämmelser som vi har iakttagit beträffande t.ex. Dessutom bör EES-avtalet som sådant kunna bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Därmed skapas också bättre förutsättningar för en aktiv regionalpolitik. Om det finns mer att fördela, kan vi också fördela mera. Eftersom regeringen klart har gett uttryck för att den skall föra en aktiv regionalpolitik under mottot ''Hela landet skall leva'', skall den också göra det. Jag vill också gärna tillägga att vi den dag som vi blir medlemmar i EG får ytterligare förstärkta möjligheter att föra en aktiv regionalpolitik. Då kan vår egen nationella regionalpolitik kompletteras med de regionalpolitiska medel och instrument som är en del av EG.
Herr talman! Jag tackar för dessa synpunkter. Jag hyser också en betydande förtröstan om att den nuvarande regeringen har en hög ambitionsnivå när det gäller det regionalpolitiska området och tar vara på de möjligheter som finns inom ramen för Vad beträffar liknelserna från familjerättens område, är det väl ännu inte fråga om ett äktenskap, utan det är mera som en förlovning med ett visst inslag av ett samboförhållande. Både statsrådet Dinkelspiel och jag hoppas väl att denna förlovning så småningom skall leda till ett äktenskap. Men det hör till poängen med förlovningar att om det skulle visa sig att det blir en lång och varaktig söndring, är det möjligt att slå upp förlovningen. Det är t.o.m. möjligt att skiljas i ett äktenskap. Anledningen till att jag har tagit upp denna fråga är att det finns en debatt ute i samhället, där man talar om att vi håller på att genomföra en statskupp och att vi är i färd med att sälja ut Sveriges självständighet. Det är viktigt att konstatera att EES-avtalet inte innebär ett slutgiltigt ställningstagande till hur Sveriges långsiktiga relationer till EG skall vara. Vi hoppas att det skall bli ett medlemskap, men det finns också möjlighet att gå in i något slags isolationistisk politik, om svenska folket skulle välja det. Det tror jag inte vore önskvärt, men folket är suveränt.

Herr talman! Jag tycker att det var mycket välgörande med Hans Gustafssons inlägg och hans balanserade syn i den här frågan. Hans Gustafsson och jag är mycket överens om att frågan om medlemskap är en annan fråga än den vi diskuterar i dag. Vi är dessutom överens om att medlemskapet inte är en bra lösning för Sverige. En tredje sak som vi också är rörande överens om, Hans Gustafsson, är att det största hotet mot demokratin är kapitalets oinskränkta makt. Vi kanske inte är överens när jag ser konstruktionen av EES-avtalet som ett uttryck för just kapitalets makt. Det är ett faktum att vi genom avtalets konstruktion förbinder oss att inte fatta politiska beslut som stör de s.k. fyra friheternas företräde, t.ex. politiska beslut som på något sätt kan begränsa de fria kapitalflödena. Där har vi frånhänt oss möjligheten att formera den politiska motmakt som vi, Hans Gustafsson, är överens om behövs. Därmed har vi också frånhänt oss möjligheten att utveckla demokratin på det sätt som vi skulle vilja, nämligen att formera politiska motmakter för att stävja kapitalets oinskränkta makt. Jag håller med om att demokratin alltid måste återvinnas av varje ny generation. Men jag vill inte medverka till att vi i dag fattar beslut som inskränker de demokratiska friheter som vi fortfarande har. Jag vill vara med om att i denna kammare fatta politiska beslut som vidgar möjligheter och ger nästa generation möjlighet att ytterligare vidga de demokratiska fri och rättigheterna i den riktning vi är överens om, nämligen genom att begränsa kapitalets makt.

Herr talman! Jag vill inte skjuta mig i foten en gång till. Därför skall jag inte tala om jurister. Jag är nämligen både jurist och politiker. I den här repliken skall jag tala om juridiken. Hans Gustafssons förnämliga anförande innehöll en balanserad tolkning av juridikens roll. Det saknades emellertid en oerhört viktig aspekt. I stora politiska engagerade konferenser och arbeten som föregår traktattexters tillkomst utvecklar man på ett skickligt sätt höga ideal. Romtraktaten innehåller flera portalparagrafer som utvecklar höga ideal som många nationella parlament inte har förmått att lagstifta om. En sådan portalparagraf är t.ex. regeln i Romtraktaten om kvinnors likaberättigande och rätt till lika lön. Det finns exempel på att Europadomstolen ställt sig i kvinnors tjänst genom att tolka Romfördraget i situationer där kvinnor har uppfattat sig såsom lämnade ensamma av politikerna. På det sättet är juridiken ett oerhört väsentligt inslag för att förbättra Europa.

Herr talman! Låt mig citera litet fritt vad en känd statsman sade en gång: ''Parlamentarisk demokrati är ett dåligt system, men det bästa som historien känner.'' Jag delar den uppfattningen. Vår parlamentariska demokrati bygger på partisystemet. Men ingen väljare, ingen medlem och ingen vald tycker exakt som sitt parti. Man gör ett val i förhållande till helheten, och sedan väljer man det bästa. Ibland kanske man väljer det minst dåliga. Det är också ett faktum. Demokrati bygger på att man skall lyssna i parlament, debatt och parti. Demokrati bygger på att respektera majoritetsbeslut och ta hänsyn till minoritetens åsikt. Dessa principer gäller också i EES-frågan. Det finns skilda åsikter kring EES i alla partier och i alla väljargrupper. Många anser att EES-avtalet är helt nödvändigt för Sveriges ekonomi. Många anser dessutom att det måste kombineras med medlemskap i EG-unionen. Andra menar att EES avtalet behövs, men att det är ett alternativ till EG unionen. Ytterligare andra menar att EES-avtalet gör att Sverige formellt eller reellt avhänder sig för stor del av sin nationella suveränitet och att avtalet därför bör avvisas. Alla dessa ståndpunkter återfinns bland alla partiers väljare och bland de valda. Det gäller också mitt parti, men mycket få av Vänsterpartiets väljare anser att vi skall ansluta Sverige till den politiska union som Maastrichtavtalet utgör. Vänsterpartiet är det parti som är mest enat av alla, när det gäller att ha en linje i Europafrågan och förhållandet till EG. Vi säger nej till medlemskap i den europeiska unionen. När det gäller EES finns det skilda meningar inom Vänsterpartiet, men det finns en majoritetsuppfattning. Vänsterpartiet har sagt nej till EES-avtalet. Gudrun Schyman har redovisat partiets skäl för detta. Vår partistyrelse har sagt att Vänsterpartiet är motståndare till den europeiska unionen och Maastrichtkonstruktionen. Vi har bedömt EES-avtalet som ett sätt att ansluta tidigare EFTA-länder till detta EU-projekt. Vår partistyrelse fortsätter och säger att Sverige bör vänta med sitt beslut om ett eventuellt EES-avtal tills läget i Europa klarnat. Vi behöver inte fatta beslut förrän under första halvåret 1993. Herr talman! En äldre släkting till mig brukar säga att fort och väl inte följs åt. Det är ett riktigt konstaterande. I dag har det förts en debatt i kammaren om huruvida processen fram till dagens beslut har gått för fort och om politikerna är nog insatta i frågan. Det finns två korrekta svar på den frågan, ja och nej. Vi valda har haft tillräckligt med material och tid för att ta ställning till helheten och inriktningen. Det kan stämma, men det är inte helt korrekt. Jag har avsatt många nätter till EES-frågan, och en del dagar också. Jag vet att ju mer man studerar frågan, desto mer inser man frågans komplexitet och hur många problem som återstår att lösa. Herr talman! I mitt yrkesliv är jag lärare. Lärare brukar gilla att sätta andra på prov. Jag tror att om vi ledamöter utsattes för en gammaldags lappskrivning kring EES, skulle många ledamöter av kammaren, likt elever, kräva att få längre tid för att inläsning och förberedelser. När man säger att något har gått för fort är det ett relativt begrepp, eftersom fort alltid måste bestämmas i förhållande till något annat. Det största problemet är att den breda allmänheten inte alls haft samma möjligheter som ledamöterna av riksdagen. Det är alltså för fort i förhållande till väljarna. Det är poängen. Ett stort problem är att EES-beslutet kan rymma en inre dynamik. Det är ett så omfattande avtal att det kan användas som argument för att ansluta Sverige till den europeiska unionen. Jag tror att det är en sådan linje som Socialdemokraternas ledning kommer att använda mot alla dem som säger ja till EES, men nej till medlemskap i EG-unionen. Om vi har beslutat om EES måste vi gå vidare. Det finns ett demokratiskt problem. Det hade varit enklare om Socialdemokraterna hade gjort som man gjorde i en annan kontroversiell fråga, nämligen fondfrågan. Då sade man att: ''Detta är inte första steget, detta är steget''. De borde i åtminstone klart deklarera att det är ett steg som kan räcka i EES. Det hade varit enklare att ta ställning till EES om Sverige valt samma modell som EFTA-landet Island. Det är problemen med den bristande förankringen och den bristande kunskapen utanför Helgeandsholmen som gör att man mer grundligt borde ha övervägt att låta frågan gå till folkomröstning. Det kommer de att göra i Schweiz. Hadar Cars sade att frågan är om riksdagen i dag skall anta eller förkasta EES-avtalet. Det är en möjlig tolkning av dagens valsituation, men jag menar att det finns en annan möjlighet, en slags linje två. Det är ju populärt i Folkpartiet med linje två. Det är en linje mellan svart och vitt. Mellanting upplevs lätt som litet fega och vankelmodiga. Men, herr talman, även vankelmod kan ibland vara ett slags mod. Det kan vara just mod och lyhördhet inte bara mot de valda, utan även mot väljarna. Vi riksdagsledamöter uppmanas ofta att vi skall rösta efter vårt samvete. Det gör vi nog för det mesta, även om de kan tyckas vara rymliga ibland. I dag uppmanas vi att rösta efter våra samveten av alla dem som är motståndare till EES. I Vänsterpartiet, som har tagit ställning mot EES, blir kanske uppmaning den motsatta till dem som tror att EES-avtalet är ett alternativ till EG värt att pröva. Pär Granstedt konstaterade helt korrekt ett EES är ett alternativ som kan omprövas den dag Sverige sagt nej till medlemskap i den europeiska unionen. Jag stöder Vänsterpartiets partimotion i EES frågan. Det är en motion som jag själv varit med om att utarbeta. Jag stöder kravet att EES-frågan skall återremitteras och helst återförvisas till regeringen för ytterligare beredning. Det har sagts att en sådan åtgärd skulle störa den internationella processen. Det är riktigt, men ibland kan det vara nödvändigt att störa en internationell process. Det var vad det danska folket gjorde när man vägrade att ratificera Maastrichtavtalet. Det var ett beslut som i sak faktiskt gagnar Europa. Vi vet att våra grannländer gör olika bedömningar av EES. Island säger att det räcker med EES. I Norge är opinionen djupt splittrad. Vårt kusinparti, SV, säger kategoriskt nej till EES. I Finland är enigheten om ett ja stor. Där säger det parti som står oss närmast, Vänsterförbundet, ja till EES. Visst skulle en försening kunna ställa till problem, men det är också en möjlighet att räta ut frågetecken och trygga den folkliga förankringen av beslutet. Herr talman! Jag anser inte att EES-avtalet är ett oproblematiskt avtal. Det finns tvärtom många principiella och praktiska problem kring avtalets tillämpning. Ett stort problem är att den politiska ledningen i Sverige är mer lojal med EG-beslut än EG:s egna medlemmar. Den politiska ledningen i Sverige är mer katolsk än den katolska kyrkan. Den kyrkan säger ju att man skall följa katekesen, men först och främst skall det egna samvetet följas. Men den svenska ledningen är mer katolsk än påven. Jag skall ta mig tid till ett konkret exempel. Skatteutskottet, där jag arbetar, skall nu behandla slopandet av en valutalag som skall ge möjlighet att öppna konto i utländsk bank. Det är en anpassning till den fria kapitalrörelsen. I Sverige har vi källskatt på bankräntorna. Regeringen skriver att den här lagen kan stöta på problem, inte att den gör det. Om den reser problem mot EES, tar vi bort den. Det är här jag menar att man är mer katolsk än påven. Men så kommer ett annat följdproblem. Hur gör vi då med skattekontrollen? Vi har ju källskatt i Sverige. Då inför man en bestämmelse som säger att den skattskyldige skall rapportera till Riksskatteverket när den skattskyldige öppnar konto i utländsk bank. Kontrollen skall alltså utföras av den skattskyldige. Detta är ju ingen kontroll. Skatt utan kontroll är inte skatt, utan kollekt. Man skall inte ha kollektlagar. Herr talman! Jag skall dra över tiden någon minut bara. Jag inser också att EES-avtalet ger Sverige stora ekonomiska fördelar. Jag inser att valet inte är mellan nuvarande förhållande och EES. Valet står mellan EES och ett helt nytt läge. Jag tror inte att det är en realistisk linje att i dag förkasta avtalet och kräva att Sverige skall sända förhandlare till Bryssel och kräva att Sverige skall ges separatvillkor som är bättre än vad vi fick när vi förhandlade i grupp i Då tror jag att Sverige skulle få sitta tämligen länge i EG:s väntrum till förhandlingssalen. Om EG skulle överväga att ge oss bättre villkor än vad de som sade ja till EES fick, skulle säkert våra EFTA vänner med ett populärt bildspråk ''gå i taket''. Jag gör den här bedömningen, och den är rimlig. Det är fullt möjligt att göra denna bedömning och ändå hävda att vi inte i dag måste fatta dessa beslut i dess helhet. Det är fullt möjligt och rimligt att utnyttja den rådrumstid som avtalet medger till den 1 juli Det finns frågetecken som bör rätas ut. Även jag kan behöva ompröva mina bedömningar. Det finns behov av att föra ut frågan i en bredare folklig debatt. Många talare har sagt att detta är ett av största och viktigaste beslut som riksdagen någonsin har fattat. Då finns det också skäl att ta fasta på att det svenska folket har rätt att få delta i debatten innan beslut fattas, i stället för att följa den sedvanliga riksdagsrutinen att först fatta det reella beslutet och sedan ha den offentliga debatten. Två tidigare talare har jämfört EES med ett äktenskap. Det kanske är en rimlig liknelse. Dinkelspiel ansåg att man inte skall starta med att diskutera formerna för skilsmässan. Ja, det är väl rimligt. Det är ingen bra förutsättning. Granstedt såg EES som en förlovning, och det är illavarslande! Syftet med förlovningar är just äktenskap -- i detta fall medlemskap i den europeiska unionen. Det är just den infallsvinkeln som gör mig bekymrad. Jag uppmanar riksdagens ledamöter att inte växla ringar nu! Vänta i vart fall till den 1 juli nästa år med att fatta beslut i denna fråga.

Herr talman! I och med att riksdagen nu ror EES avtalet i hamn uppnår vi i vårt land ett mål som vi har strävat efter under många år. För mig är det tankarna bakom samarbetet mellan de länder som ingår i den europeiska gemenskapen som är det väsentliga -- även när jag talar om EES avtalet. Det är alltså grundtankarna bakom bildandet av EG, nämligen att ett samarbete skall garantera fred, säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter och ökat välstånd i hela Europa. För mig är detta en grundläggande anledning till att jag för det första anser att EES-avtalet gagnar Sverige och för det andra att EES-avtalet endast skall vara ett steg på vägen till ett riktigt medlemskap i den europeiska unionen. Jag ser fram emot den dag då Sverige som medlem kan utöva inflytande och ta ansvar för framtidens Europa. Jag ser fram emot den dag då Sverige som medlem i den europeiska unionen har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemsländer.

Det har i dagens debatt framkommit en del resonemang som är oerhört märkliga och som jag måste återknyta till. Det gäller processen fram till Genom EES-avtalet får vi svenskar på många viktiga områden samma möjligheter som alla de som bor i EG:s medlemsländer får när den inre marknaden med de fyra friheterna träder i kraft. Med EES fullföljs det som varit en av grundtankarna bakom EFTA:s bildande och det som under årens lopp har varit utgångspunkten för samarbetet i EFTA. Det är ett samarbete som alla partier i Sveriges riksdag har varit rörande överens om att Sverige skall delta i. Alltsedan starten har arbetet i EFTA inriktats på att såsom en organisation av stater stående utanför EG undvika en situation där man riskerade att chanslöst hamna i bakvattnet när EG-länderna fördjupade samarbetet på det ekonomiska området. om en deklaration som lade grunden för ett utvidgat samarbete i form av ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde. När EG-länderna sedan i vitboken i detalj formade planerna på en gemensam ekonomisk marknad från den 1 januari 1993, blev målet mycket konkret för Sverige och övriga EFTA-länder, nämligen att i så stor utsträckning som möjligt få delta i den inre marknaden och inte hamna utanför. Delors tal i januari 1989 blev startskottet för det formella förhandlingsarbetet. Många svenskar har därefter på olika plan och tillsammans med övriga EFTA-länders representanter varit involverade i förhandlingsarbetet. Deltagare från departement, myndigheter och näringsliv, men också från fackliga organisationer och andra intressenter, har varit engagerade i detta arbete.

Det är alltså finalen på ett förhandlingsarbete som har pågått under lång tid som vi upplever i dag. Samtliga partier med rösträtt i EES-utskottet tillstyrker avtalet. Den nästan totala enigheten här i riksdagen är glädjande. Det är inte på något sätt förvånande mot bakgrund av det omsorgsfulla förhandlingsarbete som ligger bakom dagens beslut, men framför allt mot bakgrund av den breda insikt som råder här om vad detta avtal har för betydelse för oss alla och för vårt land. Vårt Sverige är ett litet extremt exportberoende land. Våra svenska företag exporterar mer än 70 % av sina varor till länder inom EG och EFTA. Detta betyder att våra företags konkurrenskraft inom EES området på ett avgörande sätt direkt påverkar vår svenska ekonomi och därmed också våra möjligheter till jobb och välfärd. Med EES får våra företag mer rättvisa möjligheter att verka på en europeisk marknad med 380 miljoner människor. Samtidigt ökar konkurrensen, vilket ställer nya krav på effektivitet. Effekten blir billigare och bättre varor och mer valfrihet för konsumenterna. Det förefaller i debatten som om det råder en oro över både EES-avtalet och ett EG-medlemskap -- särskilt bland offentliganställda kvinnor. Det är en oro som i stället borde riktas mot de risker som ett utanförståendeskap skulle innebära. Om Sverige ställer sig utanför EES, och därmed försämrar ekonomi och tillväxt, är det särskilt kvinnorna som riskerar att förlora sina jobb. Med EES-avtalet får vi i Sverige bättre möjligheter att kunna ha råd med de arbeten som just många kvinnor i den offentliga sektorn i dag utför. Otryggheten för oss kvinnor ligger i vad utanförskapet skulle innebära inte vad EES eller ett kommande medlemskap skulle innebära. EES-avtalets betydelse för tillväxten i vår ekonomi och för våra företags chanser att kunna konkurrera på samma villkor som EG-företag, kan kompletteras med den stora betydelse avtalet får för enskilda människors utvecklingsmöjligheter. Det öppnas ju möjligheter för enskilda att arbeta, starta företag och bosätta sig fritt i hela EES området. Våra ungdomar kommer att kunna studera i vilket EES-land de själva önskar. Samtidigt innehåller avtalet regler för att den sociala tryggheten skall fungera för de människor som väljer att utnyttja rörligheterna. Det tycker jag är bra. Avtalet är mycket omfattande. Självfallet finns det detaljer i avtalet som kan vara mindre bra. Men som helhet gagnar EES-avtalet Sverige. Det gagnar våra chanser att klara vår ekonomi, vår trygghet och vår välfärd.

Herr talman! Många av dem som protesterar mot EES-avtalet utanför riksdagen gör tyvärr misstaget att tro att allt som är politiskt viktigt -- och det är EES-avtalet i högsta grad -- också måste vara politiskt kontroversiellt. Men då gör man misstaget att tro att massmedias nyhetsvärdering stämmer med riksdagens värdering av en politisk fråga. För medierna står av naturliga skäl det kontroversiella i fokus. Om en fråga inte är kontroversiell, då blir det en styvmoderlig behandling i media. Det gäller även de viktigaste frågor. Men riksdagen gör inte i sin behandling någon nyhetsvärdering av regeringens förslag. Just den tröga, formbundna behandlingen i riksdagen säkerställer att även de tristaste och mest okontroversiella förslag ges en noggrann behandling. Jag menar att denna förväxling av medias nyhetsvärdering av EES-avtalet med riksdagens värdering av EES-avtalet nu exploateras och uppmuntras av Europapolitikens kritiker. De är inte ute efter att skjuta upp EES-avtalet. De är ute efter att skjuta ned Europapolitiken och en fördjupad internationalism. Om riksdagen hade följt mediernas nyhetsvärdering i denna fråga, skulle vi ha ägnat månader åt t.ex. de nya EES-byråkraternas löner, och bara några veckor åt avtalets innehåll. Förväxla alltså inte mediernas bevakning med riksdagens prioritering. Det andra misstaget, som ofta görs utanför riksdagen, är att man tror att allt som inte är förbjudet är obligatoriskt. Man gör misstaget att tro att journalisternas legitima provokativa intervjuteknik skulle vara det enda eller korrekta sättet att analysera EES-avtalet. Men så är det naturligtvis inte Vi arbetar inte heller på det sättet i riksdagen. EES-avtalet är nog bra, men det är inte tillräckligt bra. Det räcker inte! Vi måste gå vidare mot fullvärdigt medlemskap. Varför behöver vi då det? Ger oss inte EES-avtalet det vi behöver ekonomiskt? Skälen är både politiska och ekonomiska. För att något belysa detta skall jag gå tillbaka ett steg i tankekedjan. Jag kan då konstatera att det europeiska samarbetet har sin grund i att man vill lösa ett antal stora problem som nationalstaterna var och en på egen hand visat sig oförmögna att lösa. Jag skall ta upp några av dessa problem. Den som avvisar EES-avtal, och EG-medlemskap för den delen, måste alltså tala om konkret hur dessa stora problem skall lösas i hans eller hennes alternativ. För problemen finns ju kvar och pockar på en lösning, oberoende av hur vi röstar i Sverige. Den ursprungliga frågan var hur man skulle säkerställa fred och säkerhet i Västeuropa. Eftersom EG-samarbetet lyckats på denna punkt har problemet nu ändrat karaktär, till att bli en fråga om hur vi i Västeuropa på ett effektivt sätt kan stödja en lyckosam utveckling i Östeuropa. Av de organisationer som i dag står oss till buds för detta finns på den civila sidan bara EG. EG är också den organisation som av statssamfundet valts som organisatör av stödet till de tidigare kommunistländerna. För oss i Sverige är det därför ett centralt säkerhetspolitiskt, humanitärt och ekonomiskt intresse att ha en effektiv påverkanskanal till EG:s Östeuropapolitik i allmänhet, och till EG:s Baltikumpolitik i synnerhet. Det gäller bistånd, handel och frågorna om och när EG skall utvidgas med de baltiska staterna och de andra staterna i Om vi svenskar inte skulle gå vidare från EES-avtal till fullt medlemskap i EG, skulle vi alltså inte bara skada vårt egenintresse av en god utveckling i öst. Vi skulle dessutom åstadkomma något som närmast bör betecknas som en utrikespolitisk katastrof för Baltikum. Ett svenskt och nordiskt utanförskap skulle innebära att Baltikum skulle förlora sin absolut viktigaste kanal in i EG, och de baltiska staterna skulle tvingas prioritera sina utrikespolitiska förbindelser med Tyskland. Jag tycker det vore olyckligt. Men det blir den ofrånkomliga konsekvensen för Baltikum om Sverige och Norden skulle nöja sig med EES avtalet och stanna utanför EG. Ett annat problem gäller Europas miljö. Föroreningar förenar. De gränsöverskridande miljöproblemen kräver gränsöverskridande lösningar. Vad mera är, samarbetet måste vara överstatligt, som i EG, så att miljöbovar verkligen kan ställas till ansvar och sanktioner utmätas och genomföras. Det spelar ju ingen roll vilka beslut om t.ex. svavelnedfall som vi fattar i denna kammare, eftersom 80 % av svavelnedfallet i Sverige kommer från utländska skorstenar. För att lösa den typen av problem måste riksdagen först besluta att Sverige skall gå in i ett samarbete som kan tvinga andra länder att ta hänsyn till oss och andra grannar. Den enda europeiska organisation som har dessa egenskaper och som står oss till buds är EG -- eller kalla det EU, om ni blir lyckligare av det. För miljöns skull har vi inte råd att ödsla tid på att sitta och vänta på att Europas länder skall välja ett helt nytt samarbetsorgan för effektivt miljöarbete. Inte bara därför att det faktiskt är helt orealistiskt att de skulle välja bort EG, utan också därför att det skulle innebära att under årtionden framöver skulle Europas miljöpolitik domineras av frågor om politikens form, i stället för av den viktigare frågan om politikens innehåll. Vi har i dag hört Vänsterpartiets företrädare i en lång diskusson om procedurfrågor och politikens former, med ett nogsamt undvikande av politikens innehåll. Strategin bör alltså vara att Sverige går vidare efter EES-avtalet till medlemskap i EG och i EG bildar koalitioner med andra miljömedvetna länder och tillsammans med dem driver på EG:s miljöarbete. Ett tredje problem gäller internationaliseringen av företagsamheten. Här tangerar jag det som Hans Gustafsson var inne på tidigare. Gränsöverskridande koncerner och banker måste matchas genom att nationalstaterna sluter sig samman och säkerställer gränsöverskridande insyn och kontroll. Annars förlorar medborgarna när företagen spelar ut länder mot varandra, t.ex. när det gäller lokalisering av nya investeringar och beskattningen. Låt mig ge ett viktigt aktuellt exempel. Sedan 1986 har man inom GATT förhandlat om en friare världshandel för varor och tjänster, den s.k. Uruguayrundan. Som ett litet land är vi starkt beroende av utrikeshandel och berörs mera av Uruguayrundans resultat än de flesta i-länder, inkl. de flesta av EG:s medlemsländer och USA. Sedan två år har GATT-rundan kört fast i en konflikt mellan EG och USA. Konflikten riskerar nu att trappas upp till ett globalt handelskrig. Det vore förödande för Sverige om det bröt ut, därför att det skulle så att säga spilla över på oss. För oss i Sverige är det oerhört viktigt att vi har ett större inflytande över EG:s handelspolitik och tillsammans med de övriga EFTA-länderna skapa den frihandelsvänliga gruppen i EG. Flam, har gjort en överslagskalkyl över vad en lyckad utgång av GATT-rundan skulle kunna innebära för Sverige. Det skulle bli ungefär två miljarder kronor i ökade inkomster per år för svenska konsumenter och producenter. Trots Sveriges stora beroende av GATT förhandlingarnas utfall är vi svenskar och övriga Norden -- utom EG-landet Danmark -- i dag reducerade till att enbart sitta vid sidan av och hoppas på det bästa när EG och USA förhandlar. Vi kan alltså inte ta till vara våra svenska intressen utan tvingas titta på när en så viktig fråga avgörs. Det är en fråga som har betydelse för våra jobb, inkomster och välfärd. Denna bekymmersamma statistroll får, märk väl, Sverige finna sig i även med EES-avtalet mellan Sverige och EG. Detta utanförstående kommer inte att elimineras förrän den dag Sverige är EG medlem. Om EFTA-länderna i dag hade varit fullvärdiga EG-medlemmar, hade de utgjort en väsentlig förstärkning av den grupp inom EG som står för ökad frihandel och omfattande globala GATT-avtal, vilket inte minst skulle gynna uländerna. Som medlem hade Sverige utnyttjat sitt inflytande för att, tillsammans med andra som är för frihandel, sätta press på EG-presidenten Jacques Delors. Vi hade med stor kraft motarbetat att franska bönder skulle kunna stjälpa ett GATT avtal som är av betydelse inte bara för oss, utan för hela världsekonomin. Om Sverige och övriga EFTA-länder varit EG-medlemmar i dag hade sannolikt GATT-rundan varit avklarad vid det här laget. Medlemskapet ger Sverige inflytande över för Sverige väsentliga beslut som EES-avtalet tyvärr inte ger: i detta exempel handel, ekonomi och existerande jobb. Med enbart EES-avtal får vi svenskar även i nästa GATT-runda finna oss i statistrollen, när EG, USA och kanske Japan gör upp om ''vår'' handelspolitik. Min slutsats är att vi måste gå vidare till medlemskap. Ett fjärde problem som måste lösas är kravet på hänsynstagande till grannarna i den ekonomiska politiken i Europa. Detta är särskilt viktigt för Vår nationella politik är starkt beroende av finansoch penningpolitiken i omvärlden, om nu ingen har lagt märke till det. I Europaperspektivet gäller det Sveriges ambition att delta i en planerad monetär union eller en miniunion. Sverige måste sträva efter att skaffa sig vidgade möjligheter att påverka de prioriteringar som görs utomlands, i andra länders ekonomiska politik. Medlemskap i EU och EMU bör bli centrala påverkanskanaler för oss i Sverige och Norden. Med enbart EES-avtalet står vi utanför och saknar dessa påverkanskanaler. Jag vill inte hävda att det blir omöjligt för Sverige att bedriva en stabil, trovärdig, ekonomisk politik enbart med ett EES-avtal. Men det kommer att betinga ett pris. Frågan är om vi är villiga att betala det. T.ex. har schweizerfrancen under senare tid stått starkare än många större valutor, som pund och lira. På längre sikt är det möjligt att en sådan stark ställning också skulle kunna etableras för den svenska kronan. Med enbart EES-avtalet skulle det krävas en betydligt stramare penning och finanspolitik i Sverige och en långsammare ökning av lönerna, än vad som skulle krävas av Sverige som medlem av EU och EMU, eller en miniunion. Att enbart ha ett EES-avtal innebär påfrestningar på sysselsättning, investeringar, och offentliga skyddsnät. Att stå utanför EG och låta nöja sig med EES avtalet minskar alltså utrymmet för att i Sverige driva en politik i enlighet med socialliberala värderingar. EES är bra, det är utmärkt, men det räcker inte!

Herr talman! Jag håller med Hans Gustafsson om att det är självklart, när den dagen kommer, att vi skall väga fördelar och nackdelar. Det är inte tidtabellen som är det viktigaste, utan det är sakinnehållet i de förhandlingar som skall föras. Jag har pekat på problemet att vi måste kunna påverka andras prioriteringar i den ekonomiska politiken, inkl. t.ex. det som Hans Gustafsson själv var inne på, Bundesbanks räntepolitik, och att vi måste kunna påverka andras politik gentemot länderna på andra sidan Östersjön, att vi måste kunna påverka EG:s handelspolitik. Dessa frågor -- bland andra frågor -- är för mig så viktiga att de gör att jag i dag har en mycket klar ambition att Sverige bör bli medlem av EG. Jag kan inte se att det skulle finnas någon risk för att vi inte skulle få samma rättigheter och skyldigheter som de andra EG-länderna har. Om EG skulle välja att diskriminera oss, att vi skulle få mycket fler skyldigheter än rättigheter, är det klart att det skulle återverka på behandlingen i Sveriges riksdag den dagen frågan om medlemskap kommer upp till behandling här. Men jag kan inte se att den risken är signifikant i dag. Därför argumenterar jag starkt för ett svenskt medlemskap, som skulle lösa de problem EES avtalet inte kan lösa.

Herr talman! Tanken är ju att man delar suveränitet med varandra och att det demokratiska inflytandet förhoppningsvis inte skall stå i konflikt med det ekonomiska välståndet. Jag ser också fram emot en diskussion om hur man skall förbättra demokratins funktionssätt i den Europeiska Gemenskapen. Det problem som Hans Gustafsson tog upp om en konflikt mellan nationella parlament och EG-parlamentet kan lösas på olika sätt, med två kamrar, etc. etc. Jag ser som sagt fram mot den diskussonen.

Herr talman! En av riksdagens ärade ledamöter viftade med ett papper som jag har delat ut till ledamöterna och misstolkade det gravt. Tyvärr glömde personen i fråga att nämna mitt namn, så jag hade inte replikrätt. Jag vill rätta till några av misstagen han gjorde. Papperet innehöll helt enkelt ett klipp från Dagens Industri där det redogjordes för att den förre EG kommissionären Peter Sutherland i en rapport, som EG självt hade beställt, konstaterade att den inre marknaden inte fungerade. Lagarna är obegripliga, väldigt krångliga och svåröverskådliga, och myndigheterna har inte börjat samverka. Att EG:s inre marknad inte kommer att fungera från den 1 januari 1993 tyckte jag var relevant information till riksdagsledamöterna, som kanske inte alla hade haft tillfälle att läsa Dagens Industri, när vi nu skall besluta om ett avtal där vi binder oss till EG av det skälet att den inre marknaden skall börja fungera den 1 januari 1993. Det hade kanske varit bra om jag hade fått säga det samtidigt som debatten pågick om detta. Herr talman! I EES-utskottets betänkande, på s. 11 och 12, gör utskottet en historisk återblick och beskriver också i detalj hur EG och Sverige samarbetar nu. Det är verkligen viktigt att vi får klart för oss att vi redan nu är inbegripna i ett mycket nära samarbete med EG utan att ha gett upp vår rätt att besluta om våra lagar på vårt eget sätt. Sverige är alltså som helt självständig stat inbegripet i ett nära och förtroendefullt samarbete med EG. Utskottet räknar upp det ena efter det andra av det som EG-förespråkarna och EES avtalets förespråkare brukar framhålla som orsaken till att vi nu behöver ett EES-avtal. Vi har redan samarbete utan att gå med på alla EG:s lagar -- miljösamarbete, standardiseringssamarbete, samarbete i fråga om forskning, studentutbyte osv. Jag rekommenderar det avsnittet till läsning, om ni inte har hunnit med att läsa det så noga. Nu är det alltså fråga om att godkänna ett avtal där Sverige binder sig för att inom vissa betydelsefulla delar av vår lagstiftning stifta lagar i enlighet med EES. Lagrådet säger om detta att EES innebär en genomgripande förändring i svensk rättsordning. Vi kommer alltså att binda oss för att stifta lagar som följer EG:s. Det lär gälla 1 500 lagar, som utskottet föreslår att vi bestämmer oss för i dag direkt. Vem har överblick? Det är ca 14 000 sidor, sägs det. Sveriges rikes lag omfattar ungefär 2 000 sidor. Men avtalet innefattar också att vi skall anta alla lagar som EG/EU tänker stifta i fortsättningen rörande den inre marknaden. Formellt är det riksdagen som stiftar lagarna, efter beslut i den gemensamma EES-kommittén. Vi har också enligt artikel 127 rätt att säga upp hela avtalet, men i praktiken är det naturligtvis mycket svårt att säga nej, lika svårt som det är med skilsmässa när det finns många barn. Vad skulle det betyda för svensk näringsliv t.ex., om vi sade upp EES-avtalet? Herr talman! Jag yrkar återförvisning till EES utskottet för ytterligare beredning. Jag tycker att EES-utskottet borde ge riksdagens övriga utskott tillfälle att yttra sig igen, nu när riksdagen är samlad, så att de kan ordna offentliga utfrågningar inom sina ämnesområden. Därvid kan man belysa yttranden från myndigheter som nu har blivit offentliggjorda och som enligt uppgift varnar för EES-avtalets konsekvenser, alltså myndighetsrapporter som har varit hemligstämplade. Vi har uppenbarligen tid på oss. Schweiz skall folkomrösta och kan säga nej den 6 december. I Holland kommer man förmodligen inte att besluta förrän i januari. Så före den 1 februari blir det i varje fall helt. I andra hand yrkar jag avslag på utskottets hemställan under moment 1, om godkännande av EES-avtalet, om inrättande av en övervakningsmyndighet och andra EFTA-organ, samt på regeringens förslag om hur EES-avtalet skall tillämpas i Sverige, alltså lag om EES. Det gör jag med anledning av yrkande 1 i min motion E8. Jag anser inte att utskottet har visat att EES avtalets fördelar, i jämförelse med de goda förbindelser vi har med EG i dag, uppväger EES avtalets nackdelar, när riksdagen binder svenska folket vid att följa en främmande rättsordning. Jag kommer också att yrka bifall till mina övriga motioner, under moment 13 för att vi skall behålla den kommunala självstyrelsen och inte sätta likhetstecken mellan statligt och kommunalt stöd till näringslivet. Hans Gustafsson har gjort några utomordentligt viktiga inlägg i debatten, tycker jag. I sitt första anförande sade han att han själv var bekymrad över att den kommunala självstyrelsen delvis inskränks. Men, Hans Gustafsson, lag om EES stiftar vi själva. Den är en tolkning av hur EES-avtalet skall tillämpas i Sverige. När regeringen här säger att statligt stöd är lika med kommunalt stöd, är det en tolkning som vi gör som inte är nödvändig. Vi skulle inte behöva ha paragrafen, som jämställer statligt stöd med kommunalt stöd, i lag om EES. Vi skulle kunna anta EES-avtalet utan att inskränka kommunernas självbestämmanderätt i det här hänseendet. Jag vädjar därför till Hans Gustafsson att överväga -- vi har gott om tid på oss fram till sent på kvällen -- att instämma i återförvisningsyrkandet. Det kan hända att det finns saker som vi här skulle kunna rätta till, som inte äventyrar EES-avtalet för dem som vill ha det. En återförvisning tycker jag borde ligga i Hans Gustafssons intresse. Dessutom tycker jag att lagvalsregeln som finns med i lag om EES är helt onödig. Jag instämmer i vad lagrådet har sagt. Det är således fråga om en annan av mina motioner, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Jag hoppas att samtidshistorikerna noga undersöker hur det gick till när riksdagen behandlade frågan om anslutning till EG:s rättsordning. Det bör t.ex. rapporteras hur Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet kämpade i utrikesutskottet för att få in villkor för regeringens förhandlare, så att vi t.ex. skulle kunna förbättra miljöreglerna i landet. De måste också belysa på vilket sätt regeringen hemlighöll myndigheternas varningar, eftersom det skulle störa förhandlingarna om de blev offentliga. Enligt min uppfattning är det precis tvärtom. Det skulle i stället ha hjälpt förhandlarna att få till stånd undantag från EG:s regler om de hade kunnat hänvisa till en upplyst och stark opinion i landet. Det är sant att regeringen har informerat här i riksdagen och genom grönböcker. Men man har bara lämnat ut uppgifter som man själv har ansett borde komma fram. Såvitt jag förstår är det här ett brott mot offentlighetsprincipen. Det får inte vara så att regeringen väljer ut vad som skall vara offentligt och därmed anser att den har gett all information i ett ärende. Enligt vår offentlighetsprincip är myndigheternas alla handlingar offentliga. Man skall själv kunna göra ett urval av vad man tycker är relevant. Regeringen har engagerat hundratals människor i departement, EFTA-delegation och referensgrupper. Det är riktigt. Men allt har varit hemligstämplat. Gruppen för samråd med näringslivet har inte ens fört protokoll. Samtidshistorikerna måste snabbt intervjua deltagarna. I annat fall kommer vi aldrig att få veta hur låsningarna egentligen gick till. Miljöpartiet, Vänstern och Centern ville att utrikesutskottet skulle ordna offentliga utfrågningar under förhandlingarnas gång och belysa sådana här problem. Socialdemokraterna ledde motståndet mot detta i utskottet. De sade att riksdagen nu har gett förhandlingsmandat och att vi inte skall störa förhandlingarna. Ingen har gjort en systematisk avstämning av hur förhandlarna har lyckats. Vad jag förstår har vi fått några få undantag från skyldigheter att acceptera allt som EG har godkänt. Men det rör sig bara om tidsbegränsade övergångsregler. Vi får skydda oss mot asbest, kvicksilver, ozonnedbrytande ämnen och batterier som är farliga för miljön, men det är som sagt bara tidsbegränsade övergångsregler. Vi har inte rätt att vara föregångare när det gäller bestämmelser för kemikalier. Vi måste invänta EG:s beslut. Detta är vad vi binder oss för genom det beslut som vi diskuterar i dag. Jag skulle sedan vilja vända mig till Ulf Dinkelspiel. Han är inte närvarande i kammaren, men han kanske lyssnar på debatten någon annanstans. Vill statsrådet nu redogöra för hur förhandlarna har hållit sig till de villkor som riksdagen har gett för förhandlingarna? Vill statsrådet nu redovisa på vilket sätt EG har anpassat sig till oss? Man talar hela tiden om att man måste ge och ta och att vi inte kan få alla fördelar. Men har EG ändrat någon enda regel för att anpassa sig till EFTA-länderna? Jag vore mycket tacksam om Ulf Dinkelspiel ville komma tillbaka till kammaren och göra en sådan redovisning. Informationen var alltså styrd under de år som förhandlingarna pågick. Sedan kom allt på en gång. Ingen fick tid att noga undersöka vad EES-avtalet innebär. Remissinstanserna klagade i högan sky över att de hade för kort tid på sig. Det är främst vid remissbehandlingen som regering och riksdag kan få följderna av ett förslag klara för sig. Grupper som påverkas av avtalet och som är sakkunniga inom olika områden -- t.ex. kommunförbundet, hovrätter och lagrådet -- skrev varnande yttranden till regeringen. De skrev: Avtalet är unikt i sin omfattning. Det innebär en genomgripande förändring i svensk rättsordning. Det blir oklart vilka regler som gäller i landet för enskilda, företag och domstolar. Även behandlingen i riksdagen av denna stora fråga är anmärkningsvärd. Propositionen lades fram på en klämdag, då vi inte hade arbetsplenum. Riksdagens utskott sammanträdde under sommaren, när riksdagen alltså inte var samlad, och tog ställning innan riksdagen samlades igen. Formellt justerade man sedan, men i praktiken tog man ställning innan riksdagen samlades. Detta har aldrig hänt tidigare i en stor fråga i Sveriges riksdags historia. Jag försäkrar att det är skillnad på riksdagsbehandlingen när riksdagen är samlad och när den inte är det. När riksdagen är samlad kan partigrupperna diskutera svåra frågor som kommer upp. Informella överläggningar i korridorer och vid matbord betyder mycket för ställningstagandena. Debatter med regeringsledamöter i kammaren kan anordnas för att ge klarhet. Massmedia bevakar faktiskt riksdagen när den är samlad, men inte annars. rättsakter -- det verkar inte som om någon vet exakt hur många de är -- skall införlivas med svensk rätt. En del kommer i form av propositioner, och en del rättsakter tar myndigheterna över direkt utan riksdagsbehandling. EES-lagarna skall vara överordnade svensk lag. En del EG-regler, direktiven, kan vi omarbeta och införa i svensk lag som det passar oss. Det gäller t.ex. banklagstiftningen i proposition nr 89. Man har en vanlig svensk process kring det införandet. Andra EG-regler däremot, de s.k. förordningarna, skall inkorporeras med svensk rätt, dvs. bli gällande ordagrant i Sverige. Redan nu ser vi hur bisarrt detta kan bli. Med proposition nr 107 skall detaljerade blanketter för räkning av lokrörelser på bangårdar införlivas med svensk lag. Vi är vana vid att myndigheter utformar blanketter och att de kan ändras om de blir för tokiga. Här har blanketten fastslagits i lag, som vi är bunden till av EES avtalet. Vi måste gå igenom hela EG-EFTA maskineriet för att ändra en enda detalj i denna blankett. I praktiken, om än inte formellt, är det ett grundlagsbrott att vi på det här sättet lovar att följa lagarna. Om vi inte följer lagarna måste vi säga upp avtalet. Riksdagen lovar således att lämna ifrån sig beslutanderätten över lagar. Svenska folket kan då inte längre i allmänna val bli av med dem som i praktiken beslutar om vilka lagar man måste följa i landet. All offentlig makt utgår inte längre från folket. Även andra grundlagsbestämmelser naggas i kanten. Det gäller t.ex. offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Tryckfrihetsförordningen har uppmärksammats. Enligt den får inte tidningar ägas av utländska intressen. Frågan är om vi kan förhindra det -- även om ett sådant ägande är grundlagsbrott -- när vi genom EES-avtalet har antagit konkurrenslagen. Har vi då inte själva begått brottet mot grundlagen? Hur kommer övervakningsmyndigheter, EFTA-domstolar m.m. att döma i det fallet? Herr talman! Jag yrkar på återförvisning av betänkandet till utskottet för vidare beredning. Skulle detta yrkande inte få tillräckligt stöd i riksdagen yrkar jag avslag på utskottets hemställan. Jag yrkar också bifall till samtliga motioner som jag har lagt fram i det här ärendet.

Herr talman! Jag vill först uttrycka en stor tacksamhet mot Birgitta Hambraeus för att hon nämnde det papper jag skulle ha viftat med. Därmed har jag fått tillfälle att här medge att jag uppgav fel tidningsnamn. I det avseendet hade Birgitta Hambraeus rätt -- det är Dagens Inudstri som har burit sig så dumt åt. Men den kritik jag framförde i mitt inlägg tycks Birgitta Hambraeus inte ha förmått att ta till sig, nämligen den att tidningsartikeln innehåller en fullständigt felaktig information om den rapport som tidningen påstår sig referera. Den kritik jag riktade mot Birgitta Hambraeus var att hon använde en så osaklig materia i sitt arbete här i riksdagen. Det är ett mått på värdet i Birgitta Hambraeus argumentation att hon i debatten använder rubriker som inte har någon täckning i verkligheten. Det beklagliga är att Birgitta Hambraeus fortsatta inlägg inhöll en rad exempel på uttalanden som visar att Birgitta Hambraeus uppenbarligen inte har förstått ens hur denna fråga är strukturellt upplagd. Jag måste tyvärr uppta tiden med att ge några exempel på detta. Birgitta Hambraeus stora engagemang föddes ur hennes oro för den svenska rättsordningen. Jag kände tidigt sympati med Birgitta Hambraeus ansträngningar, men jag förlorade naturligtvis den känslan av sympati lika snabbt som hennes argument förvrängdes. I dag säger hon att vi i Sverige härefter är tvungna att anta alla de lagar som EG/EU tänker stifta. Detta är inte rätt, Birgitta Hambraeus! För det första finns i den EES-struktur som skapas en garanti för att ingenting blir EES-rätt med mindre det har antagits av EES-kommittén. Vi har alltså redan på det planet en spärr. För det andra är detta -- som det har sagts om och om igen i dagens debatt -- ett folksrättsligt avtal, vilket gör att för det fall nya lagar skall antagas, så skall de passera riksdagen. Detta är folkrätt -- inte överstatlig rätt, Birgitta Hambraeus. Det kan väl ändå vara på tiden att lära sig det! Birgitta Hambraeus säger att vi skulle kunna avstå från att ha med det stöd som lämnas av kommuner till näringsliv och andra -- vi skulle kunna plocka russinen ur kakan och stryka bort kommunerna ur EES-avtalet. En princip som jag tycker är skamfull är att plocka russinen ur kakan och låta andra betala. Vi har accepterat att offentligt stöd skall bort ur näringslivet, och då gäller det hela näringslivet.
Herr talman! Jag vill först konstatera att talmännen har litet olika praxis, och jag tycker att den praxis som den nu sittande talmannen är den mest sympatiska. Trots att jag inte nämnde Nic Grönvalls namn fick han replik på mitt anförande. Det var helt tydligt för kammarens ledamöter att det var mig Nic Grönvall åsyftade i sitt förra anföranden, men jag vägrades replik av den då sittande talmannen, eftersom Nic Grönvall inte hade nämnt mitt namn. Men det är utmärkt att Nic Grönvall och jag nu ändå får tillfälle att debattera. Jag hoppas att denna praxis skall bli den förhärskande framöver. Jag tror inte att Nic Grönvall vill förneka att om vi nu antar detta EES-avtal, så blir de 1 500 rättssatser som redan är beslutade vägledande för den fortsatta svenska rättskipningen. Det är riktigt att det sker en viss sållning -- Sveriges regering har vetorätt i den permanenta gemensamma kommittén, varför det är möjligt att Sverige kan stoppa en del nya lagar och att man i så fall måste omförhandla EES-avtalet. Men släpp för ett ögonblick detta formalistiska sätt att se på det hela och håll med om att vi i praktiken blir bundna att följa EES-lagarna och att lagstifta efter dessa. Det är ju det som hela avtalet går ut på. Det där med russsinplockningen har jag aldrig förstått. Aldrig någonsin kommer vi att få ett avtal som bara gynnar oss. Vi får dessa avtal därför att EG också gynnas av dem. Vi har ett utmärkt samarbete till ömsesidig belåtenhet. EG-länderna skickar lika mycket varor till oss som vi skickar till dem. Vi har alltså ett ömsesidigt handelsutbyte -- ingen ger oss någonting som man inte själv har nytta av att ge. I Sverige är inte kommunerna detsamma som staten. Kommunerna är egna juridiska personer. Den sortens juridiska personer finns, såvitt jag förstår, inte i EG-staterna. Här har regeringen gjort en tolkning av en artikel i EES-avtalet, där det i svensk översättning står att statligt stöd inte skall vara tillåtet. Jag vet inte hur originaltexten lyder, men i den i Sverige gällande EES-avtalstexten talas det alltså i denna artikel om ''statligt stöd''. Detta har man tolkat så att det också skall gälla kommunalt stöd. Kommunförbundet har opponerat sig mot detta, och jag tycker att det är onödigt att vi övertolkar avtalet till vår nackdel. Vi måste vara masochister i Sverige. Frågan är om man är det i de andra EG länerna. Varför inte låta något företag, något land eller någon kommissionär klaga på oss, om vi låter den kommunala självstyrelsen vara kvar i Sverige? Varför bjuder vi på att vi krånglar till det för kommunerna alldeles i onödan?
Herr talman! Låt mig först undervisa en riksdagsledamot som är äldre än jag i riksdagens debattordning. Om man har deltagit i debatten och befinner sig kvar i kammaren, så har man replikrätt på efterkommande talare. Det var den replikrätten som jag tilldelades av talmannen. Det är ingenting märkvärdigt med det, och jag är säker på att det är denna praxis som gäller. Birgitta Hambraeus kommenterade inte i sin replik den tidningsartikel som det har ''viftats'' med. Hon har gjort denna artikel till sin genom att skicka runt den här i riksdagen och åberopa dess innehåll till stöd för sitt politiska ståndpunktstagande i denna fråga. Nu är min fråga: Har Birgitta Hambraeus läst det som artikeln handlar om? Vet Birgitta Hambraeus om denna rubrik är sann eller lögnaktig? Jag har i dag genom att läsa innantill ur den rapport som artikelförfattaren påstår sig referera visat att rubriken är lögnaktig. Min fråga till Birgitta Hambraeus blir därför: Vet Birgitta Hambraeus hur det förhåller sig med den saken? Är det som står här sant eller är det lögn? Birgitta Hambraeus fortsätter att tala om lagstiftningsbekymmer. I det fortsatta lagstiftningsarbetet inom EES får vi delta i alla beredningskommittéer med våra egna experter. Vi kommer att kunna delta i det arbetet från det ögonblick det startar genom initiativ i någon del i EES-strukturen. Vi behöver alltså inte alls acceptera blinda skott från EG/EU, utan vi deltar med egna experter och kan påverka utvecklingen från det allra första stadiet, och vi kan sålla bort det vi inte klarar i EES-kommittén.
Herr talman! Först vill jag ge Nic Grönvall rätt. Jag hade glömt att Nic Grönvall enligt den ordning som gäller hade replikrätt oberoende av om han var omnämnd eller inte. Jag vidhåller emellertid att vi borde ha den debattordningen här i kammaren att om en ledamot klart åsyftas utan att namnet nämns, så skall den ledamoten ha rätt till replik. Jag anser alltså att talmannen borde kunna tolka gällande regler litet mer generöst. Det tror jag att Nic Grönvall kan vara överens med mig om. Nic Grönvall har hängt upp sig på rubriken till den artikel som jag kopierat och skickat ut till riksdagens ledamöter. Det är emellertid inte rubriken utan innehållet som är det viktiga. Allt som sägs i artikeln kan väl inte vara osant. Nic Grönvall har valt att ta upp andra saker som står i denna rapport. Vad jag pekade på var att Peter Sutherland, som verkligen är en expert på detta område, menar att lagarna är mycket svåra och att detta inte kommer att fungera utan att 38 punkter åtgärdas. Det skulle förvåna mig om det var lögn. Jag tror inte att man på Dagens Industri slarvar så till den mildra grad. Jag sade att om de 1 500 lagar som redan finns och där allt beredningsarbete är färdigt har kommittéerna inte ett ord att säga, eftersom det finns med i l'acquis communautaire. Dessa lagar antar vi nu genom att anta EES-avtalet. Vi blir då skyldiga att fortsätta att stifta våra lagar i enlighet med dessa 1 500 lagar. Nic Grönvall väljer att berätta om den fortsatta processen. Det är möjligt att vi där kommer att få ett marginellt inflytande. Det gäller kanske inte minst Nic Grönvall som blir Sveriges kommissionär och skall övervaka om alla följer det som är syftet med dessa lagar. Vi skall emellertid hoppas att vi här får ett tillfredsställande inflytande. Men när det gäller de redan stiftade lagarna måste vi tydligen följa de som finns. Mats Odell har lagt fram en proposition, nr 107, om hur vi nu måste ta över en förordning ordagrant. Jag har motionerat om avslag på propositionen. Det skall bli intressant att se om man i behandlingen säger att vi mycket väl skulle kunna avslå propositionen trots att det gäller en förordning, eftersom vi ju fortfarande är helt fria att stifta våra lagar och alltså kan bestämma oss för att inte anta den propositionen. Jag undrar om diskussionen blir sådan. I så fall har jag haft fel.
Herr talman! Jag begärde replik med anledning av att Birgitta Hambraeus framhöll hur viktigt det var med en upplyst och stark opinion. Jag undrar då om Birgitta Hambraeus gör anspråk på att företräda denna upplysta och starka opinion. I så fall blir jag bekymrad. Birgitta Hambraeus sade i inledningen av sitt anförande att svenska företag och svenskt näringsliv redan i dag har del av alla gottigheterna i EES-avtalet. Detta är inte sant! Vi har ett frihandelsavtal för industrivaror, men EES-avtalet omfattar förutom detta tjänster, kapital och offentlig upphandling. Dessutom kan det förekomma handelshinder av teknisk art, och det är ju detta som så mycket av EES-reglerna handlar om, nämligen att man genom standardiseringsarbetet ser till att tekniska handelshinder försvinner. Att detta EES-avtal har en väldigt stor betydelse för vårt näringsliv tycks ändå ligga någonstans i Birgitta Hambraeus bakhuvud. Efter ett tag i sin argumentering, när hon har kommit så långt att hon börjar tala om vad som inträffar när vi har ett EES avtal och hon kommer fram till att detta är uppsägningsbart, då säger hon bekymrat, ordagrant: Vad skulle det betyda för svenskt näringsliv om vi säger upp EES-avtalet? Det är inte fråga om 1 500 lagar. Det är EES-regler. Det är olika direktiv. I det beslut vi fattar i dag handlar det om 11 lagar. Före ikraftträdandet kommer Sveriges riksdag att fatta beslut om ytterligare 25--30 lagar. För övrigt handlar det om väldigt många föreskrifter, som vi redan har i Sverige. Det är föreskrifter som i dag ligger på myndighetsnivå och som även fortsättningsvis skall ligga på myndighetsnivå. Hela resonemanget om att vi köper 1 500 lagar rakt av är en överdrift. Jag undrar om Birgitta Hambraeus inser vad frågan om samarbete innebär. Om man tillsammans med ett antal andra länder kommer överens om att göra upp ett avtal, måste man ju i rimlighetens namn sedan följa detta avtal. Självfallet kan inte ett land diktera allting i en överenskommelse. Man måste ju se till helheten och värdet av det här EES-avtalet för Sverige, för oss svenskar, vår ekonomi och vår välfärd.
Herr talman! Karin Falkmer kan vara helt lugn. Jag anser mig ingalunda företräda en stark och upplyst opinion. För det första är opinionen inte upplyst. Så mycket har nämligen varit hemligstämplat under så lång tid att opinionen inte har hunnit sätta sig in i dessa frågor. Det är en av mina poänger. För det andra gör jag mig aldrig till företrädare för någon. En folkrörelseperson agerar inte på det sättet. Karin Falkmer var mycket upprörd över att jag ansåg att alla gottigheter redan fanns. Jag har aldrig påstått detta, inte heller att alla fördelar eller alla aspekter finns med. Vad jag har sagt är att man i betänkandet på s. 11 och 12 räknar upp många av de fördelar som brukar åberopas som EES-avtalets frukter, och detta är fördelar som vi redan har. Skillnaden är alltså att vi nu, innan vi har antagit EES-avtalet, fortfarande själva bestämmer över våra egna lagar. Sverige samarbetar som fri stat med andra länder och tar över bestämmelser som vi själva väljer att ta över. Det är skillnaden. Självfallet finns inte alla aspekter med här, men tillräckligt många finns ändå. Jag undrar om de få tilläggen -- som det dessutom råder delade meningar om ifall de verkligen är fördelar -- uppväger nackdelarna med att rusa in i EES Karin Falkmer sade också att alla de 1 500 rättsreglerna som vi skall ta över från EG inte är lagar. Det är säkert riktigt. Jag är också mycket bekymrad över att en hel del saker över huvud taget inte kommer upp på riksdagens bord. I stället är det myndigheterna som direkt kommer att tillämpa dessa regler, de regler som vi här antar utan att veta vilka de är. Vad händer om en sådan myndighetsföreskrift i själva verket strider mot en lag som riksdagen har stiftat? Lagrådet har ju redan varit inne på att det kommer att bli väldigt oklart vilka rättsregler som gäller. Myndigheterna kommer ju ofta med föreskrifter som enskilda och företag måste följa. Om de då säger att en föreskrift är en EES-regel som har antagits och en enskild som drabbas säger att den lag som Sveriges riksdag har stiftat säger på ett annat sätt, måste alltså efter vad jag förstår, om vi utgår från EES-avtalet som det ser ut nu, myndigheten ha rätt att hävda att man har rätt att bestämma, eftersom man följer EES-avtalets föreskrifter och riksdagen har beslutat att alla de 1 500 rättsakterna skall gå före svensk lag.
Herr talman! Det var befriande att höra att Birgitta Hambraeus inte anser sig företräda en upplyst opinion. Men bekymret är ju att det som Birgitta Hambraeus för fram i debatten kommer ut i massmedia och blir någon form av ''sanning'' i debatten. Jag menar att Birgitta Hambraeus i det sammanhanget har ett stort ansvar för hur den här debatten förs. Det är inte rimligt att gå ut och påstå saker och sedan säga att man inte företräder någon upplyst opinion. Man måste ju litet grand ta ansvar för vad det är man håller på med. Birgitta Hambraeus säger att vi skickar lika mycket varor till EG som EG skickar till oss, men det är ju fel. Vi skickar över 70 % av våra varor till EG. Om EG skulle skicka över 70 % av sina varor till oss skulle vi dränkas. Många av de fördelar som svenskt näringsliv får genom EES-avtalet har vi redan, säger Birgitta Hambraeus. Ja visst har vi fördelar i och med att vi har ett frihandelsavtal för industrivaror, men som jag sade så omfattar EES-avtalet så mycket mycket mer, som ger oss mycket mycket bättre villkor. Sedan något om de 1 500 reglerna. Vi har i dag en ordning som innebär att myndigheter fattar beslut om vissa regler. Vi har olika beslutsnivåer. Lagarna stiftas i denna kammare, och det skall ske också i fortsättningen. Jag undrar om Birgitta Hambraeus med sitt resonemang menar att vi skall låta alla myndigheters föreskrifter passera riksdagens utskott och sedan bli föremål för beslut i kammaren. Då säger jag: Bevare mig väl för det! Vi har tillräckligt mycket jobb ändå. När det handlar om lagar är det riksdagen och ingen annan som bestämmer. Att påstå att en myndighet kan tillämpa föreskrifter som sätter sig på Svea rikes lagar är därför inte heller något som stämmer överens med sanningen.
Herr talman! Det sista som Karin Falkmer sade var väldigt intressant. Jag måste ärligt erkänna att jag inte kan avgöra hur det är med det här. Jag läser EES-avtalet efter bästa förstånd och försöker tränga in i det. Karin Falkmer säger själv att en hel del av de 1 500 rättsakter som vi nu antar -- vi antar dem, det är vi överens om -- kommer att ligga till grund för myndigheternas föreskrifter. Samtidigt har vi en lagvalsregel i lag om EES som säger att vi i händelse av en tolkningstvist skall rätta oss efter EES-reglerna, eftersom de tar över svensk lag. Då kan det ju hända att en myndighet kommer att följa en EES-regel men att myndigheten tolkar en lag på ett sätt som vi aldrig hade tänkt oss. Myndigheterna måste ju följa Svea rikes lagar. Vi har inte möjlighet att ändra på lagen. Människor ringer till oss och frågar om vi verkligen har antagit en sådan här konstig lag. Men vi har ingen möjlighet att ändra lagen och säga att myndigheten inte längre kan bete sig som den gör. Om vi skulle göra på det sättet går vi emot EES-avtalet. Det här är precis lika invecklat som det låter. Jag tycker verkligen att en återförvisning skulle vara riktig. Det är alldeles riktigt som Karin Falkmer säger, att det naturligtvis inte är enbart varuutbytet som EES-avtalet handlar om; men det gör inte heller det nuvarande avtalssystemet med EG. Vi har både frihandelsavtalet och många andra avtal med EG som vi har skrivit under därför att de gynnar oss båda, utan att vi därmed har antagit en massa lagar in blanco. Det är det som är skillnaden. Som det är nu har vi fortfarande rätt till självbestämmande, men om vi går in i ett EES-avtal blir vi -- kanske inte formellt -- men i praktiken, bundna att följa det. Karin Falkmer talar om ansvar. Jag menar att det verkligen är oerhört väsentligt att man känner ansvar för vad man säger här i kammaren. Man skall hålla sig till sanningen så långt man någonsin förmår. Jag strävar faktiskt efter det. Det här är en svår materia och ett stort ämne. Det är just därför jag tycker att vi skall återförvisa det. Vi har bara haft kort tid på oss att sätta oss in i detta. Det är ju först nu som debatten har kommit i gång så att man kan lyssna på många insatta personer. Jag är övertygad om att om massmedia skriver något om vad jag sagt har de tillräckligt omdöme för att avgöra när jag har fog för mina påståenden, och om jag skulle ha råkat säga något som det inte finns anledning att publicera.

Herr talman! Jag riktade min vädjan till Hans Gustafsson, eftersom han påpekade att han var bekymrad över att kommunernas självbestämmanderätt inskränktes. Det blir mycket byråkrati för kommunerna. De måste anmäla till regeringen allt de företar sig i näringslivet. Regeringen måste, vad jag förstår, inhämta Nic Grönvalls och andras omdöme, om det som kommunerna tänker göra är lagligt enligt EES. Allt detta borde vi kunna slippa genom att stryka den paragrafen i Lag om EES. Vi kan anta EES-avtalet utan att ha med den paragrafen i Lag om EES. Låt då någon klaga! Jag har svårt att tänka mig att man plötsligt, för att kringgå bestämmelser, skulle bemyndiga kommunerna att med skattemedel göra saker som man inte får göra i dag. Då finns det ju all anledning att klaga på det. Jag tror alltså att den paragrafen kan strykas. När det gäller grundlagsenligheten gör juristerna uppenbarligen olika tolkningar. Advokaten Percy Bratt har alldeles nyligen skrivit i en artikel: ''Något stöd för uppfattningen att det skulle medges undantag för just grundlagsregler när det gäller kravet på att EES-rätt skall gå före svensk rätt finns inte.'' Det är alltså hans uppfattning. Andra jurister har haft andra uppfattningar. Sedan återstår det att se hur EG-domstolarna och EFTA-domstolen kommer att bedöma detta, om vi har rätt att hävda vår grundlag, eller om det blir omförhandlingar och om EES-avtalet i så fall sägs upp.

Herr talman! Hans Gustafsson säger återigen att man inte bara kan välja det som är bra och inte ta med allt - russinteorin, alltså. Det råkar vara så att Sverige är ett av de få länder på jorden där kommunerna är självständiga juridiska personer, som vad jag förstår också grundlagsskyddat har en viss självbestämmanderätt. Vi är alltså unika på den punkten. När det då står i avtalet att det finns starka begränsningar när det gäller statligt stöd kan jag inte förstå att vi skall tolka det som om det skulle gälla även kommunalt stöd. Vi har själva begränsat det i kommunallagen. Kommunerna är ju ingalunda fria. Det råder stor enighet om att man inte skall stödja en massa företag hur som helst. Jag har svårt att förstå varför vi skall dra in kommunerna i denna byråkrati när vi inte behöver göra det. Något annat som blir krångligt för kommunerna är den offentliga upphandlingen. Det kan säkert vara bra för stora svenska företag att få del av offentlig upphandling i Europa, om det nu fungerar. Peter Sutherland kanske kommer att få rätt i att det aldrig -- åtminstone inte förrän mycket långt fram i tiden -- kommer att fungera.

Eftersom propositionen om en lag om offentlig upphandling nu föreligger, kommer jag förmodligen att motionera om detta. Vi har inte haft en sådan tidigare. Varför skall vi lägga bördor på kommunerna, öka byråkratin och öka krånglet i landet? Det är så onödigt att bjuda på detta alldeles i onödan. Precis som Gustav Vasa sade ''Svenskarna äro snara att samtycka och sena att utrannsaka'' tycker jag att vi faktiskt borde utransaka betydligt mer, innan vi i onödan samtycker till saker som är till vår nackdel.

Herr talman! Jag dristar mig till att inleda mitt anförande med att säga att det förefaller att vara med EES-avtalet som med tandvärk. En dag så finns det där, och vi måste ta ställning till hur vi skall göra. Vi kan naturligtvis tänka bort värken och låtsas att den inte finns eller göra något aktivt, som att gå till tandläkaren. Det finns även en tredje variant, nämligen att i elfte timmen ringa och säga att man av någon anledning vill skjuta upp besöket. Att gå till tandläkaren både kostar pengar och är smärtsamt. Vi gör det ändå i förvissning om eller i tro på att det på sikt är den bästa lösningen. När det gäller det nu förestående EES-avtalet är jag förvissad om att det finns saker som både kan smärta och kan kosta. Under beredningens gång har jag emellertid inte funnit något som i sak skulle förändra den grundsyn på EG och på EES-avtalet som vi Kristdemokrater har gett uttryck för i olika sammanhang. Det mobiliseras på sina håll ett starkt motstånd mot EG och mot det negativa i integrationsprocessen mot EG som EES-avtalet innebär. Alternativen: enbart ett nordiskt samarbete, ett samarbete med länderna utanför EG, eller ett samarbete med hela världen skulle vara mer attraktivt, dvs. möjligheterna att göra något positivt av det icke existerande samarbetet skulle vara större än möjligheten att kunna göra något positivt av det redan existerande. Förespråkarna för ett närmande till EG och de personer som hälsar EES-avtalet med välvilja finner vi främst inom näringslivet och inom exportindustrin. Skeptikerna återfinns främst bland de personer som inte har ett Europaberoende som villkor för sin förvärvsinkomst -- det finns kanske en logik i det. Den senaste kritiken mot avtalet är den snabba behandlingen. Jag har visst förståelse för den kritiken. Det har gått fort och materialet som vi har att behandla är omfattande. Någon överraskning kan det ändå inte vara fråga om. Förhandlingsprocessen har pågått i ett antal år. Det här är en viktig fråga, men enheten har ändå varit stor i riksdagen om avtalets fördelar. Av den anledningen har också arbetet främst inriktats på att lotsa den här textmassan genom byråkratin. Jag ser också här en av förklaringarna till att vi fått det här omtalade gapet mellan riksdagen och folket utanför huset. Det rör sig om 129 artiklar, 49 protokoll, 22 bilagor och 1 500 rättsakter, som nogsamt påpekats. Frågan är bara hur mycket mer vi skulle lära oss om vi fick några månader extra för inläsning. Att säga vänta är ett annat sätt att säga nej på. I EES-avtalet talas det om de fyra friheterna, och den fria rörligheten för personer lyfts fram som ett av de viktigaste inslagen. Friheten att få röra sig fritt, att få känna gemenskap med andra kulturer och folk är inte bara värdefull utan också ett livsvillkor för att kunna bevara freden i ett genom historien sargat Europa. Krig bygger på fruktan, fruktan för varandra och för nationalistiska särdrag, som gör att grupper sätter sig över andra grupper och att nationer lägger under sig andra nationer. Man talar om ''dom där''-folken, folket ute i Europa som kommer hit för att leva på vår välfärd, som tar våra jobb och som för med sig knark och elände, om vi godkänner EES-avtalet. Vi präktiga svenskar har ju byggt upp ett paradis, som vi skall ha för oss själva. Vi talar emellertid inte om att vi har kunnat bygga upp vår välfärd tack vare att vi klarat oss från de två senaste krigen, vilka för rött resten av Europa. Vi talar inte om den syn som man på många turistorter har på oss svenskar. På många håll i alpländerna säger man: Gud bevare oss för svensken. Vi talar inte heller så mycket om den arbetslöshet som nu ökar i Sverige, trots att vi står på egna ben utanför EG. Vi borde tala mer om att den som inte kan känna solidaritet i smått inte heller kan känna solidaritet i stort. Känner vi främlingskap med Europa, hur skall vi då känna mot resten av världen? Herr talman! Det är många som fruktar ett starkt Europa. Själv fruktar jag mer ett Europa i upplösning. Historien har ju lärt oss att en värld i upplösning är den bästa grogrund för despoter. Fri rörlighet av varor och tjänster betyder också ökad rörlighet. När det gäller ökad rörlighet för personer visar erfarenheterna från EG att den faktiska rörligheten på arbetsmarknaden inte är så stor. När det gäller fri rörlighet för varor så kommer vi att få ett ökat transportarbete som, framför allt på vägsidan, inte är till nytta för miljön. Många kritiker menar att det är ett tillräckligt skäl för att säga nej till EES-avtalet. Om vi förlänger konsekvenserna av ett sådant resonemang räcker det inte att bara se på avtalet, utan vi måste också fråga oss om vi utifrån miljösynpunkt har råd med glesbygder, eftersom vi inte har råd att bygga järnvägar dit -- eller om miljön har råd med Vi har ett avståndshandikapp till övriga Europa på ca 70 mil. Vi köper exempelvis volfram från Kina, kobolt från Zaire och skrot på den öppna världsmarknaden. Vi tar hit det till Sverige, vi förädlar det, varefter vi exporterar 90 % därav igen. I konsekvensens namn bör vi också fundera över hur vi skall göra med vår tunga industri. EES-avtalet är ett europeiskt ekonomiskt samarbetsavtal som beräknas ge Sverige ökad tillväxt. Att stå utanför betyder inte att vi stannar kvar på nuvarande välfärdsnivå, en nivå som vi redan får allt svårare att försvara och som förmodligen kommer att sjunka än mer. Vi borde i stället fråga oss: Vad skall vi göra med tillväxten? Jag menar att vi med den skall klara försörjningskvoten, som blir allt besvärligare. Med våra trygghetssystem krävs det faktiskt en ökad tillväxt. Vi skall även använda tillväxten till att komma till rätta med de negativa konsekvenserna, exempelvis den ökade rörligheten på varusidan, genom att satsa på ökad forskning kring miljövänliga transportslag och genom att arbeta för en transportoptimering utifrån miljöns villkor. Vi skall även använda den ökade tillväxten till att sänka den skuldbörda som u-länderna har till oss iländer. Med EES-avtalet kommer vi in i ''förmaket'' till EG. Vi får erfarenhet av en harmoniserad lagstiftning och av vilka positiva och negativa förändringar som det innebär. Det ger oss ett unikt instrument för att känna på hur det blir inom EG. Skulle förändringarna bli för stora, och skulle det uppdagas dolda förpliktelser, som har ''mörkats'' i EES-behandlingen, vilket kritikerna framför, är det en värdefull erfarenhet som vi kan bygga vidare på när vi skall ta ställning till EG om några år. Det går faktiskt att säga upp avtalet. Herr talman! Det är mycket fråga om tro och misstro. Tror vi på ett enat Europa? Tror vi på att det ligger ett värde i att människor och nationer samarbetar? Tror vi på att den inre marknaden ger oss ett ökat handelsutbyte och en ökad tillväxt? I så fall skall vi inte börja processen med att säga nej till avtalet.

Herr talman! Det är mycket bra jobbat av Hadar Cars i utskottet. Det är duktigt av den för närvarande frånvarande Ulf Dinkelspiel. Vi har fått höra om Europas största avtal -- störst inte bara för oss utan också för EG -- och vi har behandlat detta i Europas största riksdag, med 349 personer, som aldrig är här, i varje fall inte på en gång. Herr talman! Jag är alltså nr 15 av 55 talare, och vi har nu hållit på i fem timmar. Leden glesnar. EES var ett mycket hett ämne och föranledde en uppskattad och intressant debatt, som nästan fyllde kammaren -- jag undrade vad som hade hänt. Det var den 18 november 1992 kl. 9. Debatten verkade ganska intressant kl. 10, och kl. 11 var det ungefär som vilken debatt som helst. Kl. 12 var lunchen viktigare än EES-avtalet. Det är antingen fel på EES eller på EES-debatten. Det kan också vara fel på riksdagens metod att debattera. Det är precis vad jag tror, eftersom vi här debatterar frågor när de redan är avgjorda. Det kan vara bra att veta för er som iakttar detta. Vi kör bara en liten snygg show som avslutning, där Birgitta Hambraeus talar om var hon står -- precis som om det skulle vara någon överraskning. Allt har behandlats. Alla knapptryckare är klara. Allt är laddat för den dramatiska omröstningen, som sannolikt kommer att äga rum vid midnatt, om vi håller det här tempot. Här har t.o.m. skymtat en och annan partiledare. En av dem gick in och därpå ut igen -- det var herr Werner. Andra är inte här över huvud taget för sådana här struntsaker. Men vi skall ge en stjärna till statsministern, som med sin närvaro har hedrat denna tillställning, och även till några andra som varit här. Man kan hoppas att den debatt som förs i dag gör någon nytta -- den gör ingen nytta vad gäller omröstningen -- och det är att det blir en saklig Jag får här en känsla av att debatten är vänstervriden på ett ovanligt sätt. När jag har lyssnat till diskussionerna har jag kommit fram till att Sverige har två saker att välja mellan: antingen Europa eller Gudrun Schyman. Jag tycker för min del att valet låter ganska enkelt. Vpk, som det hette en gång i tiden, har alltid varit emot det demokratiska Europa. K var det förvisso, P vet inte var det är just nu, och V är det ju. Det enda som förvånade mig i debatten var att Gudrun Lars Bäckström, men hon kommer väl att göra det på mitt anförande. Det var också en annan sak som var rätt intressant. Ulf Dinkelspiel talade om fotboll. Det skulle han aldrig ha gjort -- han spelar inte fotboll -- för han fick ett gult kort av talmannen med en gång. Tänkte ni på det? Sedan förklarade han för kammaren att EES-avtalet är som ett äktenskap, möjligen utan att tänka på att många även i denna ärorika församling har varit gifta ett par gånger. Kanske han menade någonting med det han sade. Vi lever i en värld, och det är dags att dra slutsatser av detta obestridliga faktum. Vi har under lång tid stirrat på vår egen navel. Vi har fördömt, förmanat och förvånat hela vår omvärld, men mycket sällan deltagit, aldrig tagit ställning för att delta -- det var mycket länge sedan. Det har varit Sveriges politik, men det kan det inte bli i framtiden. Vi gömde oss bakom järnridån, dvs vi hade den som ursäkt för att inte ta ställning. Men nu är vi där, och vi måste ta ställning. Vi måste besluta oss för vad vi skall göra framöver. Här har påpekats att 73 % av vår handel sker med Europa, med den del av världen som EES-avtalet omfattar. Vi kan också konstatera, även om vi tyvärr inte har någon Europakarta här i stället för den fantastiska bonaden, att vi lever i Europa, att vi är européer och att vår historia är europeisk. Själva Europatanken är god, därför att det gäller att undvika fortsatta krig. Ibland är det bra att se på alternativet. Vad tror ni om alternativet med randstaten Sverige, som skulle stå ensam? Hur ser ni det ur säkerhetssynpunkt, ur militär synpunkt m.m.? Till vem skulle vi då ropa på hjälp? Vi tror ju alltid att andra skall hjälpa oss. Självfallet kommer Europa att samordna sitt försvar, och varför skulle inte Europa försvara sig? Det hör inte direkt till debatten i dag, men det ligger i frågans förlängning. Och varför skulle inte Europa ha en militärmakt? Tanken är absurd. Vem skulle skydda Europas fortbestånd om länderna inte gjorde det själva? Det skulle bli en koloss på lerfötter. Det kommer givetvis inte att bli så. Miljön skall man värna och vårda, och det fina med det här är att vi kommer att tvingas att tänka rätt och att satsa rätt, där pengarna ger mest. Även där måste vi blicka ut över ankdammen och se någonting annat. Vi kan t.ex. inte fortsätta att exportera den högsvavliga oljan, som vi gör i dag. Vi är ju duktigast i världen, och därför använder vi lågsvavlig olja. Vi exporterar restoljan, som har extra hög svavelhalt, så att någon annan, som inte har några reningsanläggningar, kan bränna upp den. Ändå slår vi oss för bröstet därför att vi är bäst i världen. Så småningom kan vi inte lura någon, kanske inte ens oss själva -- men det är väl att hoppas för mycket. Vi kommer att tvingas att göra en nyttig översyn av de kedjebrevsreformer och ofinansierade löften som politiker i Sverige har varit specialister på. Vi ger oss själva förmåner, som vi säger att våra barn skall betala. I och med den fria rörelsen av arbetskraft och människor i Europa, kommer man att tvingas se över det här, och det blir nyttigt. Hur är det då med kvinnorna? Det är många kvinnor som har talat här, framför allt länge, men inte så mycket om kvinnor. Därför skall jag göra det, eftersom jag är riksdagens mest feministiske man -- eller om det var minst. Jag har inga problem med franska kvinnor. De som har en mer imperialistisk kvinnosyn och vill styra hela världen kan möjligen börja med halva världen och försöka påverka de europeiska kvinnorna. Genom att vi går med i Europa finns denna utomordentliga möjlighet för kvinnopartiet, Gudrun Schyman m.fl. Europa bjuder in till allt detta på en gång -- är det inte fantastiskt? Det handlar mycket om attityder. Det handlar om hur vi ser på oss själva och på vår framtid. Vi talar ofta i Sverige om att det finns problem. En del barn förväxlar ofta problem med eksem, som kliar, eftersom de vuxna jämt har så mycket problem. Om vi i stället för problem skulle se möjligheterna, finns det fantastiska sådana. Det är det vi måste uppehålla oss vid nu framöver, dvs. vilka möjligheter och vilka visioner vi har, i stället för att tala om vad som är så farligt -- det kommer några tyskar, som är feta, och fransmännen är konstiga, osv. Det förvånar mig att det är så få politiker bland de människor -- det finns många i landet -- som är positivt inställda till framtiden och till förändringar. Det är nyttigt för oss att inse att tåget har gått, dvs. att själva Europa finns och att det finns avtal. Vi har en tendens att säga att de inte har frågat oss om lov. Men nu behöver inte alla länder fråga Sverige om lov, utan de gör saker alldeles själva. Det är alltså på gång. För vår del handlar det om huruvida vi skall vara med, om riksdagsman Karlsson i Skara och jag skall köra tåget tillsammans med några andra, eller om vi skall hänga i nödbromsen längst bak och säga att det går för fort och att vi inte vill vara med. Tåget går. Till er som är så rädda vill jag säga att vi kan återkomma till äktenskap, förlovningar, skilsmässor och allt vad man har talat om. Det här är ett avtal med ett års uppsägningstid. För mig är det egentligen den största svagheten med avtalet, men det kan vara en stor tröst för Birgitta Hambraeus -- vars namn jag nu nämnde, så att hon kan hoppa upp och köra ett par varv till enligt riksdagsordningen. En fråga som jag har saknat mycket är våtsnuset. Jag förstår inte hur denna debatt hittills har kunnat klara sig utan våtsnuset, som är en av de större frågorna över huvud taget i Sverige. Jag tror inte att den frågan blir lika stor i Sveriges riksdag som alkoholfrågorna. Såvitt jag vet finns det nämligen inte lika många våtsnusare som alkoholproblematiker och nykterhetsfanatiker här. Själv snusar jag endast norr om polcirkeln, och det tänker jag fortsätta med så länge jag har lust. Sedan går jag över till en negativ sak med Europaanknytningen. Det har inte att göra med EES-avtalet eller med EG, utan det har att göra med Sverige. I dessa tider när man klarar sig bäst om man, som min bänkkamrat Stig Rindborg, är konkursadvokat -- han har haft så mycket att göra mellan varven att han knappt hunnit komma hit -- är det viktigt vad vi gör i vår ekonomiska politik. Vi skyller mycket av det vi gör på Europa och EG. De är mycket bra att skylla på. Men jag undrar om vi inte försöker vara alltför duktiga européer. Snart har vi den enda valuta som är knuten till den europeiska valutan: ecu:n. Alla andra valutor guppar och gungar. Om ni tror att detta med fast valutapolitik är så fantastiskt klokt, vill jag bara upplysa om att japanerna, som anses vara ganska kloka, inte har en fast yen, utan den gungar och går. Även dollarn -- om ni har hört talas om den -- gungar och går. Nu flyter pundet och alla möjliga andra valutor. Men vi står fast. försvarar. Vi har en klar kurs och biter oss fast i bordskanten. Jag är mycket rädd för vad som skall hända. Vi försöker visa att vi är goda européer för att behaga Kohl, Mitterrand, Delors och andra, men vi glömmer bort våra egna problem. Nic Grönvall sade att Moderaterna är det enda riktiga Europapartiet. Det nämner jag här så att han också kan få kommentera det. Själv undrar jag vad han menar med detta? Men det spelar nog ingen större roll för han är jurist, så man behöver nog inte ta det så högtidligt. Vad vi nu skall göra är att gå vidare med informationen. Det skulle vara trevligt om det blev information och diskussion någon gång. Men det kommer det inte att bli, utan det kommer att bli som med ölburkar och annat. Nu skall man skrämma ihjäl svenskarna för Europa. Ett folk, som såg hotet om ölburken som en stor fara, finns det vissa möjligheter att skrämma med tyskar, fransmän och allt möjligt annat. Men jag hoppas att det inte lyckas, utan att det verkligen blir en seriös debatt och att diskussioner också förs ute bland folk. Hit till kammaren går det inte att få särskilt mycket folk, men gå ut på gator och torg. Där är ni välkomna och kan bl.a. få träffa oss Nydemokrater. Det kan jag garantera. Vi brukar nämligen alltid träffa er. Sverige är en del av Europa. Om det inte vore så illa så att det var Gudrun Schyman som sade det, skulle det passa som en avslutning på detta kapitel. I och för sig gratulerar jag henne till den nyvunna klarsynen att Sverige är en del av Europa och inte längre är en del av Cuba, Nicaragua, Tanzania eller någonting annat. Det är fantastiskt att här få lektioner i demokrati och om hur demokratin skall återvinnas av varje generation. Här vevas det minsann på. Detta kommer från dem som inte borde ha någon som helst trovärdighet vad det gäller internationella frågor och utrikespolitik. Men, som sagt, ordet är fritt. Herr talman! Låt mig till sist få säga: Tänk kom vi skulle gå med i Europa på ett sådant sätt att vi hade aptit på livet, energi och visioner. Då skulle Europa bli vårt. Detta är precis motsatsen till att hänga i nödbromsen längst bak i Europatåget när det fortsätter sin obevekliga färd in i framtiden.